Fru talman! Det är mycket upplyftande att höra så många fina ord vid den här sena tiden på dagen när det gäller ungdomar. Det förslag som Dan Kihlström här lägger fram om att man skall ha en ny ungdomspolitisk proposition är verkligen någonting att ta sikte på, tycker jag. Ungdomarna i dag har en väldigt otrygg tillvaro. Vi vet hur det är med våld och mobbning. Ungdomarna är utan lokaler. Det är ålderssegregering ute i samhället och kommunerna. Det är många stora problem. Vi har från Centerpartiet agerat för att vi skall få mer pengar till ungdomarna. Vi vill satsa 20 miljoner, och det är viktigt att Ungdomsstyrelsen får vara med och ta ställning till det. Det är ett förslag som jag stöder till fullo.
Fru talman! Jag är glad för det stödet. Jag försökte argumentera i mitt inlägg för en ny ungdomspolitisk proposition. Jag försökte också peka på att det har gjorts en hel del saker under resans lopp. Men jag måste säga att jag ser fram emot en rejäl ungdomspolitisk diskussion här i riksdagen, i landets högsta beslutande organ. Ungdomsfrågorna är oerhört viktiga och spänner över ett vitt område. Jag försökte peka på några av dem, så vi får återkomma i den här frågan.

Fru talman! Så sent som i våras fattade vi här i riksdagen beslut om folkbildningens mål och syfte. Det tål att upprepas att statens stöd till folkbildningen syftar till att göra det möjligt för människor att påverka sin egen livssituation och kunna delta i samhällsutvecklingen. Det har vi hört tidigare här i dag. Syftet är att statsbidraget även skall bidra till att stärka och utveckla demokratin, bredda kulturintresset och öka delaktigheten i kulturlivet och att främja kulturupplevelser och eget skapande. Folkbildningen skall också själv utveckla de pedagogiska formerna. Den skall vara fri och frivillig, och staten skall inte styra former och arbetssätt genom föreskrifter. Folkbildningen innehåller något som andra utbildningar inte har, nämligen bildning. Med bildning menas att få perspektiv, helhet och sammanhang klart för sig. Bildning kan inte mätas och bedömas omedelbart men är nog så viktig, och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver av oss kunskaper som inte enbart är förknippade med yrkesskicklighet. Det blir än viktigare att kunna samarbeta, att vara kreativ, att ha förmåga att finna nya lösningar och inte minst att förstå andra människors bakgrund och livsvillkor. Fru talman! Jag vill nämna några centrala områden där folkbildningen genom sin idé och särart har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det gäller nämligen · ett lyft för kultur och bildning · förverkligandet av kulturpolitiken, som vi har fattat beslut om · insatser för de funktionshindrade, som vi talar mycket om · arbetet med att forma ett ekologiskt hållbart samhälle. För att kunna förverkliga en del av det som folkbildningspropositionen innehöll utökas nu anslaget med 30 miljoner kronor. För kommande budgetår finns tyvärr inte utrymme att anslå hela det föreslagna beloppet på 40 miljoner kronor, men jag förutsätter också att folkbildningen så snart som möjligt erhåller de medel som föreslogs i propositionen. Folkbildningen behöver nämligen de resurserna för att fullfölja sin viktiga uppgift. Dessutom anslås 10 miljoner för försöksverksamhet med nya verksamhetsformer inom studieförbund och vid folkhögskolor, detta för att stimulera förnyelsearbetet inom folkbildningen. Dessa pengar kommer säkert att bli en bra drivmotor för utvecklingsarbetet. Anslaget omfattar också utvärdering och spridning av erfarenheter mellan folkbildningens organisationer. Folkbildningen har betydelse för den stora satsningen på kunskapslyftet, vilket riksdagen också har slagit fast. Studieförbund och folkhögskolor har en viktig roll, inte minst för att många av dem som deltar i utbildningssatsningen av olika skäl saknar den studievana som många andra har. En utvärdering för att granska om folkbildningen fått möjlighet att göra de insatser som den har förutsättningar att göra kommer att presenteras i mars 1999. Folkbildningens betydelse är något som nästan alla partier är överens om. Det har vi hört här i dag. Det gäller alla utom ett, och det är Moderaterna. Om miljoner kronor på folkbildningen skulle gå igenom skulle folkbildningens möjligheter att uppfylla de förväntningar som uttrycks i propositionen naturligtvis kraftigt försämras. Det gäller inte minst möjligheterna att nå de prioriterade grupperna. Avgifterna till studiecirklar skulle väsentligt höjas, och folkbildningen skulle i högre grad tvingas vända sig till de ekonomiskt starkare grupperna. Under folkbildningsanslaget finns även 40 miljoner kronor för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. Vi har tidigare i många debattinlägg pratat om dessa pengar. Dessa medel ingår i kunskapslyftet är främst avsedda för att nå och rekrytera människor som är särskilt prioriterade i den särskilda vuxenutbildningssatsningen. Att stimulera och motivera arbetslösa och korttidsutbildade att se möjligheterna med kunskapslyftet är ett viktigt arbete. Här tror vi att de olika fackliga organisationerna har bäst möjlighet att på ett bra sätt upprätthålla en dialog mellan dem som är arbetslösa, dem som står i riskzonen att bli arbetslösa och dem som finns i arbete och därigenom rekrytera prioriterade grupper till kunskapslyftet. Jag tycker att det är bra att vi samarbetar på alla olika sätt med intresseorganisationer, fackliga organisationer och folkrörelser för att göra så många människor som möjligt delaktiga i att bygga det samhälle som vi vill ha. Därmed vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 10 och 17. Jag instämmer givetvis i tidigare v-ledamöters inlägg, och yrkar i övrigt bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande KrU1. Jag vill också rekommendera läsning av vårt särskilda yttrande. Jag kommer i mitt inlägg att koncentrera mig på områdena bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och ungdoms-, folkrörelse och idrottsfrågor. Regeringen konstaterar i sin proposition att antalet ansökningar om utgivningsstöd avseende litteratur i princip har varit oförändrat jämfört med år 1996, medan kreditstödet till bokhandlarna fortsatt att öka. Efterfrågan på talböcker har tilltagit, och talboksutlåningen har ökat på folkbiblioteken. Försäljningen av lättlästa böcker har stadigt ökat sedan år 1995. Regeringen konstaterar att litteraturstödet har fördubblats under mandatperioden. Bland prioriteringarna omnämns att ett särskilt stöd för distribution av kvalitetslitteratur till folkbibliotek och bokhandeln har inrättats, och att stöd för läsfrämjande verksamhet har permanentats. Fru talman! Regeringen konstaterar att nedläggningen av bokbussar och biblioteksfilialer har fortsatt även under 1997. SCB:s statistik visar att utlåningen av böcker från kommunala folkbibliotek har minskat 1997 jämfört med året innan. Nyförvärven av böcker vid folkbiblioteken har totalt sett sjunkit under hela Under 1997 har en viss minskning av bokhandelsbeståndet ägt rum, framför allt när det gäller den fullsorterade bokhandeln och servicebokhandeln, vilket kan sägas inge viss oro för framtidens bokhandelsbistånd. Efterfrågan på talböcker har däremot tilltagit under 1997, och utlåningen har ökat även på biblioteken. När det gäller lättlästa böcker har man sett ett tilltagande intresse även i bokhandeln. I stort sett kan man säga att vi ligger på en ganska bra nivå internationellt sett när det gäller böcker och bokutgivning, men det är ett antal stora förlag som dominerar utgivningen ganska kraftigt. Nuvarande litteraturstöd är framför allt inriktat på utgivningsstöd till förlag. Undersökningar har visat att en relativt liten del av den utgivningsstödda litteraturen når ut till allmänheten och att läsandet bland barn och unga minskat. Det är mycket oroande. 33 författare skriver under rubriken "Ge oss en chans att bli lästa!" följande i Aftonbladet den 22 oktober: "Det påstås att boken är hotad, att folk kommer att sluta läsa. Det är fel. Förlagen säljer i dag enormt många böcker. Problemet är att några få boktitlar säljer väldigt mycket medan det stora flertalet knappt säljer något alls. De som hamnar utanför den bästsäljande amerikanska litteraturen, arbetar under allt knappare ekonomiska förhållanden". Kulturminister Marita Ulvskog svarar i samma tidning den 13 november följande: "vi använder offentliga medel för att stimulera utgivning/tryckning av s k kvalitetslitteratur. Om böckerna sedan går till makulatur eller når några läsare har vi i praktiken överlåtit på andra att avgöra". Det är förstås en alarmerande och sannolikt riktig slutsats som kulturministern drar. Vi tycker därför att det är mycket bra att regeringen föreslår att det nuvarande utgivningsstödet utökas med 17,8 miljoner kronor, för att även omfatta distribution till folkbibliotek och bokhandeln. Det är också bra att regeringen avsätter 6,8 miljoner kronor till ett nytt stöd för länsfrämjande verksamhet, främst riktad till barn och unga. Vi konstaterar att En bok för alla under 1997 fortsatte arbetet med att bygga upp Barnens första bibliotek, och att ett stort antal förskolor runtom i Sverige har införskaffat hela detta bibliotek. Alltfler kommunala bibliotek fungerar som återförsäljare av dessa utmärkta böcker. Fru talman! Vänsterpartiet konstaterar i sin kulturmotion, Kr275, att läsandet och läsförståelsen är intimt kopplade till läsarens sociala bakgrund. Med ambitionen att öka läsandet och minska kulturklyftorna mellan barn och ungdomar från olika miljöer måste staten också satsa på litteratur i de miljöer där lågutbildade föräldrar vistas. Nedlagda bibliotek och indragna bokbussar leder till att människors tillgång till det skrivna ordet försämras. Fri och god tillgång till folkbibliotek är en av grundpelarna i vårt demokratibygge. Kulturen banar väg för människors önskan att tillägna sig nya kunskaper. I detta sammanhang har litteraturen, som ett språkligt berikande medel, en särställning. Biblioteket har en stor uppgift i det mångkulturella samhället genom att det utgör ett enastående och berikande fönster till andra kulturer och andra livsstilar genom att tillhandahålla böcker, tidningar, filmer, video, musik och annat t.ex. elektroniskt material som skildrar för användaren okända livsmiljöer. Biblioteket kan fungera som en bro mellan traditionella och nya medier och därmed göra det möjligt för dessa att komplettera snarare än att utesluta varandra. Fru talman! Sverige är fortfarande ett av de länder som har 25 % moms på böcker. De flesta länder betraktar i dag boken som en kulturyttring och har därmed belagt den med kulturmoms på 6 %. Vi tror att en sänkt moms på böcker i Sverige skulle kunna stimulera läsande och inköp av böcker och därigenom också ge författare en bättre möjlighet att få sina böcker sålda och därmed också försörja sig på sitt författarskap. Vi hävdar att det är av central betydelse att behålla en bred utgivning av titlar och är positiva, som sagt, till att stödet nu byggs ut till att innefatta även ett distributionsstöd. Vi skulle dock även vilja ha åtgärder för ett distributionsstöd för nordisk litteratur samt en katalog för denna litteratur. Därför vill vi att regeringen längre fram återkommer med förslag om hur stödet till litteraturen skall kunna utformas i framtiden och då sammanväger dessa förslag med en sänkt bokmoms och ytterligare ökat distributionsstöd. Vänsterpartiet vill också lyfta fram hur positivt det vore om vi kunde få ett kulturporto, som även skulle innefatta föreningspost. Det skulle vara av stor betydelse för t.ex. kulturtidskrifter. Distributionen av dessa utgör ofta ett stort hinder och blir en flaskhals. Vi anser att dessa tidskrifter har en mycket stor betydelse i den allmänna debatten i kulturella, sociala och politiska frågor och därmed också i den demokratiska processen. Fru talman! Vänsterpartiet välkomnar det anslag på en halv miljon som föreslås gå till Svenska språknämnden för dess arbete för svenska språket. Vi är dock rädda att dessa medel knappast räcker till mer än att allmänt förstärka nämndens rådgivning till allmänheten. Vi hoppas på en fortsatt utökning. Vi vill i det här sammanhanget peka på den språkutarmning som vi menar breder ut sig i olika delar i samhället. Det har i andra sammanhang diskuterats ovårdat språk i klassrum och på skolgårdar mellan t.ex. tonårspojkar och tonårsflickor. Vi ser det här som ett socialt problem och ett klassproblem. Vi skulle vilja se någon typ av parlamentarisk utredning som analyserar detta och lägger upp ett handlingsprogram för hur man skall komma till rätta med problemen och vårda det svenska språket bättre, oavsett ålder och kön. Fru talman! Jag kan inte undvika att lyfta fram delar av moderaternas s.k. kulturpolitik. När det gäller litteraturstöd yrkar de i sin motion Kr255 att anslaget skall minska med 33 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. De yrkar att stödet till utgivning av vuxenböcker hos En bok för alla skall upphöra. Vi delar majoritetens uppfattning att detta skulle få väldigt stora konsekvenser, inte minst bland de människor som vi vill introducera i läsandet. När det gäller ungdomspolitiken är ett av de viktigaste målen att främja goda uppväxtvillkor för unga. Ungdomsstyrelsen har gjort undersökningar som visar positiva saker men även negativa, t.ex. att 10 15 % av ungdomarna mellan 16 och 29 år upplever låg livskvalitet och ser pessimistiskt på sin egen framtid. Här krävs kraftfulla åtgärder för att öka ungdomars inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. När det gäller bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet bör det nämnas att de organisationer som uppfyller kraven för att få grundbidrag har minskat under de senaste åren. I stället för att vidta åtgärder för att förbättra detta förhållande föreslår moderaterna att vi skall sänka anslaget med 56 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag och dra in 6 miljoner från Ungdomsstyrelsen. Om man hade menat allvar med tanken att stödja andra organisationer som ungdomar organiserar sig i skulle man kanske anvisa medel på något vis. Stödet till idrotten minskade med 46 miljoner mellan 1996 och 1998. Idrottsutredningen föreslår att det skall ges tydligare mål för statens stöd till idrotten. Regeringen återkommer om detta i en idrottspolitisk proposition under våren 1999, och vi kommer då att återkomma med våra synpunkter. Vi vill dock påpeka att det är viktigt i tider av besparingar att samhällsstödet finns kvar för att motverka kommersialisering och minskad delaktighet. Det är alltså oroande, såsom framgår av Idrottsutredningen, att barn och ungdomar i dag utövar mindre motion på fritiden än i början av 80-talet. Det gäller speciellt flickorna. Vi vill också lyfta fram vikten av spontant idrottande, att toppidrott förutsätter en omfattande breddidrott samt att Sverige som nation och dess invånare skulle tjäna på ökad fysisk aktivitet genom att vi då skulle få en bättre folkhälsa. Vi tycker att det är glädjande att anslaget 1999 till idrotten ökar med 45 miljoner kronor jämfört med 1998, där bl.a. 10 miljoner avser talangutveckling. Fru talman! Jag hoppar över det här med lotterierna, då jag ser att min talartid snart är ute. Låt mig bara konstatera att vi inte vill, när samhällsekonomin försämras, att idrottsrörelsen hänvisas till att livnära sig på mer eller mindre osäkra spel. Vi tycker att staten kunde släppa till lite utrymme för folkrörelserna att ta över en del av spelmarknaden. När det gäller moderaterna har jag inte hört något svar på det som min partikamrat Tasso Stafilidis tog upp, nämligen hur det kommer sig att man i kulturutskottets betänkande säger att man drar in 572 miljoner kronor medan summan i finansutskottets betänkande är 609 miljoner kronor. Oavsett vilken siffra som gäller kan man säga att moderaterna som vanligt fläskar till med rejäla belopp när man skall spara - eller skära ned, vilket kanske är ett bättre uttryck. Det behövs ingen större kreativ analysförmåga för att inse att neddragningar på omkring 600 miljoner kronor i en budget på 7 1⁄2 miljard, dvs. med ungefär 8 %, kommer att få förödande konsekvenser för kulturen i vid bemärkelse, för att inte tala om utövarnas villkor. Nedskärningarna kan inte anses speciellt moderata i ordets egentliga betydelse. Snarare kan de betecknas som högerrevolutionära. Det är därför glädjande att moderaterna i kulturutskottet i regel varit lika solo som man var i kammaren vid misstroendeomröstningen i anslutning till riksmötets öppnande. Sedan vill jag bara kort avsluta med att det är lite patetiskt att höra moderaternas omsorg om vissa institutioner och vissa verksamheter på vissa platser som man kan ha förståelse för i nedskärningstider, medan man utan någon som helst tveksamhet ger sig på t.ex. folkbildningen, som omfattar enormt mycket pengar och där en neddragning skulle få stora konsekvenser. Det är också patetiskt när Lennart Fridén blir så oerhört förnärmad när Åke Gustavsson tar fram ett ganska harmlöst citat av en av lärofäderna, Edmund Burke, medan han själv i andra sammanhang kan komma med lösryckta citat i andra syften. Fru talman!

Fru talman! Det är viktigt att barn kan få äga sina böcker och ha möjlighet att köpa dem. Detta var också någonting som jag hade uppe i mitt anförande. Därför vill vi Kristdemokrater i första hand avskaffa momsen på barnböcker. När jag hör Peter Pedersen blir jag glad, för jag uppfattar hans anförande som att vi är överens i det arbetet. Min fråga blir om han tänker driva den här frågan framgent så att vi kanske kan komma fram till ett resultat och få bort momsen på barnböcker.
Fru talman! Gunilla Tjernberg har uppfattat mig alldeles riktigt. Jag tycker att det vore en väldigt stor välgärning om vi kunde avskaffa den här momsen, eller åtminstone dra ned den till 6 %, eftersom det här är en kulturyttring. Jag är dock lite tveksam till om vi skall peka ut barnböcker för sig eller ta ett helhetsgrepp på hela litteraturen. Det kan vara ett bra första steg, men jag ser vissa svårigheter med t.ex. gränsdragning: Vad är barnlitteratur, ungdomslitteratur och vuxenlitteratur? Men svaret är ja. Vänsterpartiet kommer att driva förslaget om sänkt bokmoms.
Fru talman! Vi kristdemokrater har sagt att vi i första steget vill sänka momsen på barnböcker eller t.o.m. avskaffa den och i nästa steg titta på övrig litteratur. Vi kanske kan komma fram till ett gemensamt arbete här tillsammans med Vänsterpartiet och utveckla det så att vi får genomslag ända ut till de människor som skall åtnjuta detta.

Fru talman! Jag kan knyta an till det allra sista och konstatera att vi i utskottet förra året begärde att man skulle kunna ha en riktig beräkningsgrund när det gäller vad litteraturmomsen ger. Det finns så många olika bud om detta att det finns all anledning att först få fram en sådan. Annars kan jag bara påminna om att även vi har sagt att så fort statsfinanserna så medger skall man sänka detta till samma nivå som all annan kulturverksamhet. Detta är alltså inget som man är ensam om på den sidan. Jag kan bara till Peter Pedersen säga att jag inte var upprörd, men som min käre historielärarkollega självfallet inser vill jag ha viss korrekthet när man citerar historiska dokument. Det var det som inte kom från vice ordföranden i utskottet.
Fru talman! Jag tycker att det är helt riktigt att alla ledamöter som kommer med citat av någon lärofader någonstans i det förgångna talar om var det står, vilken upplaga det är och på vilken sida så att man kan kontrollera att uppgifterna stämmer. Det är positivt att även moderaterna kan tänka sig en sänkning av bokmomsen. Då finns det fler möjligheter för framsynta kulturpolitiker att i sina respektive partier ta upp den här frågan i de skatteöverläggningar som skall avhållas i nästa vecka och även lyfta fram den ganska lilla men betydelsefulla frågan om bokmoms.
Fru talman! Det går an om man väl kan hitta när det som citeras är tryckt. Men när det gäller t.ex. samlade verk av vissa tänkare i östra Europa tidigare - något som man nästan inte får nämna för vänsterpartister som är känsliga på den punkten - är det ibland svårt att hitta tryckår och sådant i det som är utgivet på förlaget för litteratur på främmande språk i Moskva. Jag skall försöka mitt bästa när jag kommer in i sådana debatter med Peter Pedersen hädanefter.
Fru talman! Det gäller även andra tänkare som ofta missbrukas då man rycker ut citat ur sitt sammanhang så att det får en väldigt märklig betydelse. Sedan kan citaten vara helt felaktiga i sig. Om vi skall öppna och ärliga och kunna ta varandras argument på allvar är det viktigt att vi kan hänvisa så att det går att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Fru talman! Det är glädjande att kunna konstatera att regering och riksdag lägger så stor vikt vid litteraturen och läsandet. Bokutredningen Boken i tiden som överlämnades till regeringen hösten 1997 utgjorde underlag för den proposition som riksdagen behandlade i våras Litteraturen och läsandet. Nu i budgetförslaget för 1999 följs förslagen upp och medel anslås. Att främja läsandet är en mycket viktig insats för demokratin. I ett läge där vi med stormsteg går in i ett kunskaps och informationssamhälle är läsandet en av de viktigaste förutsättningarna för delaktighet. Den som inte ges goda förutsättningar att läsa riskerar i allt högre grad att hamna utanför eller vid sidan av samhällsutvecklingen. Det är viktigt att satsa på barn och ungdom. Litteraturens stora roll för barn och ungdom betonas bl.a. i kursplanen för svenskämnet i grundskolan. Eftersom det är bra formulerat citerar jag gärna en del - det är väl bäst att tillägga det efter den här semantiska diskussionen om citat - av det som sägs där. "Skönlitteraturen ger kunskaper om barnens, kvinnornas och männens livsvillkor under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Det är viktigt att eleverna från det första skolåret till det sista får möta litteraturen i myter, sagor och sägner, i dikter, pjäser och prosaberättelser, i såväl barn och ungdomslitteraturen som i vuxenlitteraturen. Arbetet kring litteraturen genom samtal, skrivande eller dramatisering hjälper elever att få svar på de stora livsfrågorna. Skönlitteratur bär en del av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper och värderingar. Litteraturen fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap." Formuleringarna i det här citatet kan tyckas högtidliga, men för mig innebär de att skolan tar på sig den viktiga uppgiften att bidra till att ge barn och ungdomar förutsättningar till samhörighet och delaktighet i samhället. Nu vet vi att det trots skolans höga ambitionsnivå finns ett stort antal elever som får icke godkänd efter årskurs 9. Många av dem har läs och skrivsvårigheter. Om det är så att skolans insatser inte räcker i dag och om det är så att barn vars föräldrar av olika anledningar inte kan, vill eller orkar ge inspiration till läsande skall kunna kompenseras, måste vi rimligen öka ansträngningarna och insatserna. I budgeten föreslås en satsning på litteraturstödet som används till utgivning av litteratur, inköp av litteratur till folk och skolbiblioteken och utgivning och spridning av kvalitetslitteratur till lågpris, till läsfrämjande insatser, stöd till organisationer och institutioner för att främja läsningen bland barn och unga och för att sprida kännedom om barn och ungdomsböcker som ges ut genom en barnbokskatalog. Det här är enligt kulturutskottets majoritet viktiga insatser, och vi stöder regeringens förslag. Det känns också bra och riktigt att utskottsmajoriteten avvisar det moderata förslag där det när det gäller litteratur och läsande föreslås att man skall dra ned mer än en tredjedel av det anslag staten har till stöd för litteratur. Nu har Lennart Fridén som förespråkare för moderaterna inte bemött angreppen varje gång. Han har själv uttryckt det att han känner sig som gubben i lådan när han varje gång skall bemöta dem. Men jag tycker att ni resonerar helt fel. Hela kulturpolitiken är byggd i ett utjämnande syfte. Så många som möjligt skall få del av kulturen. Det är själva syftet med kulturpolitiken. Ni slår ut med armarna och hävdar: Förvisso tar vi bort 600 miljoner kronor i kulturbudgeten och därmed försvagar den utjämning som kulturpolitiken är tänkt för, men vi sänker skatterna så att den enskilde själv kan betala. Det är bara det att skattesänkningar slår så olika. De ger lite till den som har låg inkomst och mycket till den som har hög inkomst. Detta är ingen utjämning. Det ökar tvärtom skillnaderna och möjligheterna till att ta del av bl.a. Vad gäller Talboks och punktskriftsbiblioteket, som framställer och lånar ut talböcker och punktskriftsböcker och också säljer punktskriftsböcker, föreslår regeringen i budgeten att anslaget minskas med 3 miljoner kronor. Jag vill understryka att den sänkningen görs engångsvis och gäller för 1999. Jag tycker inte att det framkommit här. Utskottets majoritet har kunnat ställa sig bakom regeringens förslag med tanke på att TPB ser ut att för detta år ha ett anslagssparande på nästan 12 miljoner kronor. Eftersom TPB:s anslag är på totalt ca 57 miljoner kronor får myndigheten anses ha ett stort anslagssparande. Därmed anser majoriteten att den engångsvisa indragningen kan klaras av. Med den insikten anser utskottet också att vi med fog kan säga nej till det förslag från moderaterna där man motsätter sig minskningen av anslaget för 1999. Kulturutskottet ställer sig däremot bakom tanken i ett moderat förslag om stöd till bokklubbsverksamhet för punktskriftsläsare och vill att regeringen återkommer nästa år med ett förslag om hur verksamheten skall kunna stödjas med ett särskilt bidrag. Fru talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan.

Fru talman! Det är sent, och jag är den näst sista som går upp i talarstolen i detta ärende. Det mesta är redan sagt, men jag skall ändå försöka säga lite grann om det Björn Kaaling tog upp om talbok och punktskrift och framför allt om kulturskapares villkor. Människor har i alla tider på ett eller annat sätt arbetat och levt för och med kultur. Kultur är en nödvändighet för människan. Bilden, musiken och ordet har använts för att gestalta vardagens glädjeämnen och sorger. Men kultur och konst väcker starka känslor. Det sätter fantasi och sinnen i rörelse och det berör oss på många olika sätt. Vad någon uppfattar som vackert kan vara irriterande för någon annan. Vad man upplever som kultur är i synnerhet något som är individuellt, men som också är något av livets högsta lycka att få dela med andra. I min hemstad Sandviken är bandy kultur för många medan andra förnekar det. För den bandyintresserade handlar det om en kulturyttring. Vem kan tala om rätt eller fel i det här fallet? Ingen naturligtvis. Tyvärr finns det många politiker som tvärtom anser att just de är utvalda att för andra människor göra den bedömningen. Den finske filosofen Georg Henrik von Wright säger: "Man kan inte göra människan lyckligare och bättre med sociala och politiska reformer. Bara om människan förädlas blir staten bra. God politik måste med andra ord bygga på etik, staten på människan och inte människan på staten." Tidigare talare har tagit upp frågan om Talboksoch punktskriftsbiblioteket. Det gläder mig att också Björn Kaaling har stött vår motion. I vår motion Kr255 avvisar vi den sänkningen av stödet till Talboks och punktskriftsbiblioteket på 3 miljoner kronor som regeringen har föreslagit. Som vi ser det är det en viktig insats som kommer att underlätta för många och som också är ett led i den politik för funktionshindrade som vi moderater vill driva. Vidare har utskottet med anledning av vår motion Kr204 anfört att regeringen inför nästa budgetår bör överväga i vilka former bokklubbsverksamheten för punktskriftsläsare kan stödjas genom särskilt bidrag - detta för att synskadade skall ges möjlighet att utveckla läsandet. Läsandet är som flera här har påpekat oerhört viktigt. Jag hoppas verkligen att man inom skolområdet satsar hårt på det. De senaste årens arbetslöshet har självfallet också påverkat konst och kultur, och precis som i många andra sektorer är det många kulturarbetare som är arbetslösa. I betänkandet Arbete åt konstnärer från 1997 talar man om att det finns en överetablering av konstnärer och att arbetsmarknadspolitiken bidrar till att förvärra situationen. En arbetsmarknadspolitik som snedvrider konkurrensen och dumpar priserna gör inte situationen bättre för kulturskapare. Konstnärer och kulturskapare ger oss viktiga injektioner samtidigt som de med sin uppkäftighet vitaliserar debatten på ett ovärderligt sätt. Men en överetablering kan också skapa problem, inte minst för redan etablerade konstnärer. De flesta konstnärer bedriver sin konstnärliga verksamhet i egen regi. De är att betrakta som företagare och har precis som alla företagare i vårt land en djungel av lagar och regler att hålla sig till. Konstnären som företagare skiljer sig på flera punkter från andra företagare. Konstnären kan bl.a. inte effektivisera och rationalisera sin verksamhet för att få den mera lönsam. Trots att de flesta konstnärer har en lång utbildning tillhör de låglöneyrkena, och för många kommer endast en bråkdel av inkomsterna från det konstnärliga arbetet. De regler som gäller för konstnärer inom skatteområdet måste utformas på ett sätt som gör det möjligt att dra av för de speciella utvecklingskostnader som följer med verksamheten. Bakom varje framträdande eller produkt finns ofta långa perioder av studier eller övning innan arbetet kan resultera i en inkomst. Detta måste t.ex. kunna vägas in vid beskattningen. Det är i högsta grad olyckligt att många kulturskapare måste leva på bidrag eller vara beroende av aktuell arbetsmarknadspolitik. För att stärka självkänslan måste man kunna leva på sin lön och inte vara beroende av bidrag. Som någon redan har sagt har det inte funnits tillfälle att tidigare gå in i debatten. Men som moderat vill jag påstå att jag inte är kulturfientlig. Det kan många vittna om som finns runt omkring mig i min hembygd. Där ser jag kulturen utifrån ett engagemang och en vitalitet hos många människor som kommer barn, ungdomar och arbetslösa till del, men som utan ett engagemang från många privata människor aldrig skulle komma dem till del. Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som moderaterna har gjort och de yrkanden som under debatten har framställts av moderata talare.

Fru talman! Anne-Katrine Dunker nämnde i sitt anförande Talboks och punktskriftsbiblioteket. Jag vill bara vara alldeles tydlig på den här punkten och säga att vad regeringen föreslår och vad majoriteten har ställt sig bakom är att man av det anslagssparande som man har på TPB innehåller 3 miljoner kronor. I stället för att det blir ett anslagssparande på 12 miljoner blir det ett anslagssparande på 9 miljoner kronor, och detta är alltså en engångsinsats. Jag kan respektera att moderaterna i sin reservation resonerar på det sätt som de gör, att det är viktigt att satsa på en grupp av handikappade och att man så långt möjligt skall skydda dessa grupper. Samtidigt är det svårt att förstå detta resonemang, eftersom det sparas 600 miljoner i övrigt på kulturområdet. Nog är det väl så att väldigt många handikappade tar del av det utbud som Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställningar erbjuder runt om i landet? Inte underlättar indragningarna på dessa områden och t.ex. inom folkbildningen de handikappades möjligheter i samhället?
Fru talman! Vi har lagt fram dessa besparingsförslag, men det finns ändå en stor möjlighet för många av dem som är handikappade och funktionshindrade eller för övriga människor att ta del av kulturen. Mycket av de pengar som distribueras ut hamnar i väldigt mycket byråkrati och kommer inte någon människa till glädje i kulturutnyttjandet.

Fru talman! Jag vill efter en lång debatt ta upp två angelägna områden inom kulturpolitiken. Det ena är arkitektur, formgivning och design. Det andra är konstnärernas villkor. Den 13 maj i år fattade riksdagen för första gången beslut om ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Jag tycker att det var en stor kulturpolitisk händelse. När de sex målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design antogs i maj 1998 var det en stark signal att det åter var dags att sätta dessa frågor högt på dagordningen. Nu gäller det att se till att de fina tankarna i programmet förverkligas. Jag skall peka på några punkter. Fru talman! I programmet slås fast att "kvalitet och skönhet inte skall underställas kortsiktiga ekonomiska lösningar". S.k. skönhetsparagrafer införs i plan och bygglagen, väglagen och lagen om järnvägsbyggande. Det innebär bl.a. att kommunerna skall verka för en stads och landskapsmiljö som är estetiskt tilltalande och att man skall ta hänsyn till stads och landskapsbilden vid väg och järnvägsbyggen. Det handlar alltså inte främst om ekonomi utan om ett nytänkande. För att få till stånd en attitydförändring i dessa för vår samhällsutveckling så viktiga frågor krävs ett nytänkande på alla plan och med en helhetssyn som ledstjärna. Hur städerna, landsbygden, byggnaderna, bruksföremålen och den konstnärliga utsmyckningen ser ut och fungerar påverkar våra liv mycket mer än vi tror. Människor behöver väl fungerande, konstnärligt genomarbetade och stimulerande omgivningar för att må bra och utvecklas till hela ansvarskännande individer som har förmåga att ta till vara och använda sig av sin kreativitet. Därför är det viktigt med hög kvalitet i den byggda och formade miljön - den offentliga miljön - bostadsområden, gator, torg och parker men också och inte minst skolor och daghem. Bra arkitektur, formgivning och design är viktigt för en långsiktig god och bärkraftig utveckling och borde ha en naturlig plats i en regional näringspolitik. Fru talman! För att stärka intresset och på sikt skapa efterfrågan på hög kvalitet krävs en öppen och levande debatt om hur arkitektur, formgivning och design påverkar vårt vardagsliv. För att underlätta detta arbete föreslog regeringen redan i våras att Föreningen Svensk Form skulle få ett nationellt uppdrag att sprida kunskaper om formgivningens och designens betydelse, bl.a. genom ökad utställningsverksamhet och debatter. I budgetpropositionen anvisar regeringen medel till uppdraget. I budgetpropositionen föreslår också regeringen att det år 2001 skall arrangeras en europeisk bostadsmässa i Malmö. Det är ett utmärkt tillfälle att visa upp god svensk arkitektur, design och formgivning. Hög kvalitet i den byggda och formade miljön gäller inte enbart tekniska miljöaspekter utan lika mycket den estetiska och sociala miljön, där människan sätts i centrum och är motor i utvecklingen. Den breda kampanj för de arkitekturpolitiska frågorna som regeringen föreslagit avslutas med ett arkitekturår 2001. Beslutet om handlingsprogrammet är alltså fattat av riksdagen, så nu gäller det som sagt att vi lever upp till det. Så till konstnärernas villkor. I valrörelsen 1994 lovade Socialdemokraterna att arbeta för bättre villkor för konstnärerna. Det har vi också gjort. Under mandatperioden har den statliga satsningen på konstnärerna ökat med 69 miljoner. Till detta kommer införandet av en kassettersättning, som beräknas ge konstnärerna minst lika mycket. Beslutet om kassettersättning har redan beslutats av riksdagen och skall inte behandlas nu. Men jag vill ändå framhålla att såvitt jag förstår tycker konstnärernas organisationer att det är ett mycket bra beslut. Jag tycker att det är viktigt att notera det. I årets budgetproposition fullföljs vårens riksdagsbeslut om konstnärspolitiken. För att förbättra de professionella konstnärernas möjligheter till försörjning anslås ytterligare nästan 14 miljoner kronor inom bild och formområdet. Bl.a. införs ett nytt stöd till vissa utställare av bild och formkonst för att ytterligare stärka den regionala verksamheten. 10 miljoner. Syftet är bl.a. att underlätta turnerandet. Vidare införs ett nytt stöd på 2 miljoner kronor för att främja nyskriven svensk dramatik. Fru talman! Regeringen konstaterar i propositionen att bl.a. bildkonstnärer har en låg genomsnittsinkomst. Självfallet har vi inte löst alla problem genom de åtgärder som hittills har vidtagits, men propositionens förslag syftar till att skapa sådana villkor för de yrkesverksamma konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört arbete. Det handlar också om att stimulera konstnärernas arbetsmarknad. En ökad efterfrågan leder till ökade arbetsmöjligheter och därmed ökade inkomster. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.

Fru talman! Jag begärde ordet på grund av att jag av orutin inte var snabb nog när jag begärde replik på Ewa Larssons anförande här för ett antal timmar sedan. Som jag upplevde det använde hon nämligen två gånger DIK-förbundet som ett slags alibi. I Dagens Nyheter i dag skrivs det att Ewa Larsson har drivit igenom att kulturutskottet betonat vikten av personalens inflytande etc. Jag har lärt mig att Ewa Larsson har goda kontakter med massmedierna och snabb information. Jag vet inte om hon har någon senare skrivelse från DIK än den som jag har, som är daterad den 2 november Av skrivelsen framgår klart att man avstyrker förslaget till sammanförande av de fyra museerna till en ny myndighet. Det framgår också klart att man vad gäller införandet av Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i den nya myndigheten inte har lyckats formulera en bärande verksamhetsidé som skulle motivera det. Vidare tycker man att Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet har en liten men synnerligen kompetent personal. De har sedan två år levt under pressade förhållanden och stor osäkerhet. Ett införande i den nya myndigheten skulle under de omständigheter som skisserats vara till allvarligt men för deras arbete. Hur Ewa Larsson efter detta kan säga att hon har tagit stor hänsyn till DIK är en gåta. Jag tror att DIK bildligt talat betackar sig för sällskapet efter Ewa Larssons saltomortal i denna fråga.
Fru talman! Innan Lennart Kollmats läste DIK:s underlag på ledarsidan i DIK-förbundets tidning gick skrivelsen ut till alla ledamöter. Åtminstone fick jag den en och en halv vecka innan. Den var mitt underlag när jag tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna diskuterade fram hur vi kunde förtydliga och förstärka med anledning av den oro som detta underlag visade på. Oron handlade för det första om den ekonomiska framtiden för museerna. För det andra handlade det om ifall museerna i Stockholm skulle vara tvungna att minska sin verksamhet på bekostnad av ett dyrt nytt museum. Vi vet ju alla här i kammaren att har man inte tillräckligt med pengar, så finns det två saker man kan dra ned på. Det ena är hyran, och det andra är personalen. Oron var som störst när det gällde dessa två punkter plus den tredje, som Lennart Kollmats tog upp här, nämligen att man inte såg en bärande verksamhetsidé. Eftersom arbetet inte är avslutat finns det i dag fortfarande utrymme att utveckla verksamhetsidén. På de två första punkterna har vi tillsammans förtydligat, förstärkt och konkretiserat. Så den oron kan nu släppas, vilket också framkom i dagens artikel i Dagens Nyheter.
Fru talman! Jag tycker bara att det är lite magstarkt att utan att ange de övriga delarna i DIK:s skrivelse ta skrivelsen som intäkt för Ewa Larssons förändrade uppfattning. Jag ville alltså peka på vad de verkligen har skrivit i sin helhet.
Fru talman! Om inte DIK-förbundets oro hade varit verklig, hade inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och vi förstärkt och säkerställt ekonomisk trygghet. Oron var alltså berättigad, och vi har tillsammans stillat den oron.
Fru talman! Oron är ju så uppenbart stor att man helt klart avstyrker hela den här historien.

Fru talman! Jag vill kommentera mom. 9, som gäller principerna för fördelning av statsbidrag till kultur i Kalmar, Gotlands och Skåne län - de län som nu omfattas av försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Det finns motioner och en reservation där man vill att de riktade, tidsbegränsade stöden för bl.a. teaterinstitutionerna skall ingå i försöksverksamheten. Kulturutskottet har uttalat att riksdagen inte nu skall besluta om någon förändring av principerna för fördelning av de statliga bidragen till de tre försökslänen och att de riktade bidragen även fortsättningsvis bör fördelas av Kulturrådet. Jag delar kulturutskottets bedömning. Som ordförande för landets minsta länsteater, länsteatern på Gotland, har jag vid flera tillfällen haft att fundera över om det skulle vara bra för länsteatern om de riktade medlen fördelades ut på länen. Slutsatsen av de diskussioner som vi har haft är att det inte är någon lösning som är bra för vår del. Som en liten länsteater med mycket begränsade resurser är vi beroende av att kunna vara med och ansöka om de riktade bidragen. Det är viktigt att dessa bidrag finns och att våra utvecklingsidéer kan prövas i förhållande till teatrar i andra delar av landet. Våra möjligheter till utveckling är annars mycket begränsade. De som redovisar en annan uppfattning i motionerna har inte hört av sig till länsteatern på Gotland för att ta reda på vad en liten länsteater har för uppfattning om de riktade medlen. De ekonomiska bekymren för en liten teater är stora. Det behövs bidrag för en basverksamhet, ett grundbidrag som täcker de grundläggande behoven och kostnaderna för verksamheten. Det här har jag redovisat i en motion som kommer att behandlas av kulturutskottet i ett kommande betänkande. Det här är mycket viktigt för Länsteatern på Gotland eftersom den förutom statliga stöd har bidrag till verksamheten endast från en kommun, och det finns inget landsting som kan ge bidrag. Fru talman! Jag yrkar således bifall till kulturutskottets hemställan under mom. 9 och avslag på reservation 5.

Fru talman! När replikskiftet mellan Dan Kihlström och Birgitta Sellén utvecklade sig fick jag lust att göra en kommentar. Kihlström uttryckte att han vill att regeringen lägger fram en proposition om ungdomspolitiken. Detta fick Birgitta Sellén att brista ut i glädje och säga att hon stöder detta förslag. Det som har hänt är följande: Regeringen planerar att lägga fram en sådan proposition. Det anmälde för övrigt statsrådet Messing för utskottets ledamöter vid den träff som vi hade den 24 november. Jag tror mig också veta att avsikten är att den kommer att läggas i propositionslistan den 15 januari. Då får vi alltså mer exakt besked om detta. Det är roligt att det finns en så positiv utgångspunkt inför den ungdomspolitiska propositionen.

Fru talman! För att spara tid tar jag mitt anförande härifrån bänken. Jag vill för mitt partis räkning säga att vi är mycket olyckliga över den typ av debattupplägg som föreligger i den här budgetomgången. Vi hade föredragit att man hade delat in de olika sektorsområdena så att vi som litet parti, precis som Centern och Folkpartiet i dag, hade kunnat gå upp mer sektorsövergripande och inte bara en gång på talarlistan. Till Lennart Kollmats vill jag återigen säga att DIK:s oro var berättigad. Det bekräftar faktiskt det som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har skrivit när vi har yrkat avslag på era gemensamma motioner - nej gemensamma motioner är det inte och inte partimotioner heller, men era olika motioner om att riva upp ett gammal beslut. När DIK avstyrkte kunde de inte veta vad vi tillsammans skulle föreslå. Vi får väl se senare när domen faller. Då undrar jag hur domen kommer att falla på Folkpartiet, som tillsammans med de andra borgerliga partierna nu har reserverat sig till förmån för att bygga ett nytt museum i Göteborg men utan finansiering för det nya museet när det är färdigbyggt. Jag undrar då var Folkpartiet skall ta pengarna ifrån när det nya museet är byggt. Sedan vill jag slutligen också säga något om den uppmaning som Vänsterpartiet gjorde om att vi vid de gemensamma skatteöverläggningarna skall ta upp en avveckling av bokmomsen. Den handsken har Miljöpartiet tagit upp. Vi kommer att föra fram det på vårt sätt.
Fru talman! Det var trevligt att vi var eniga om en sak, nämligen uppläggningen av den här debatten. Jag känner precis likadant när det gäller att gå upp på olika ställen. Jag har fått en skrivelse från DIK den 2 november. Därefter har jag inte fått någon skrivelse som har tagit tillbaka deras oro eller avstyrkan. Det är naturligtvis utifrån det jag reagerar när Ewa Larsson som intäkt tar DIK-förbundet. Det var det jag reagerade mot, inte egentligen deras skrivning. Sedan hade jag för mig, men det kan ju hända att jag har fel, att vi diskuterar 1999 års budget. I 1999 års budget finns ingen finansiering - och det behövs inte heller - för den här verksamheten.
Fru talman! Nej, vi har ju ännu inte fattat något beslut i frågan här i kammaren, så det är svårt att få något annat än det som redan har varit. Intäkten är att det är utifrån deras oro som vi har agerat. Vad jag sade i mitt anförande var att vi tog deras oro på stort allvar. När det gäller framtiden skall det bli intressant att se hur Folkpartiet kommer att finansiera det nya museet i Göteborg och vilka museer Folkpartiet tänker ta pengarna från. Blir det Historiska museet, eller? Var skall ni ta pengarna från?
Fru talman! Jag delar även här Ewa Larssons uppfattning att framtiden är intressant.

Fru talman! Att bo bra är viktigt för oss alla. Boendet är centralt för människornas trygghet. En öppen och fungerande bostadsmarknad är nödvändig för att människor skall kunna välja en bostad som passar deras önskemål. Möjligheter att påverka det egna boendet är en förutsättning för ett självständigt liv. De som vill äga och ta eget ansvar för sin bostad skall ha goda möjligheter att göra det. I det egna ägandet ligger såväl trygghet som inflytande. Utgångspunkten för moderat bostadspolitik är att människor skall kunna välja den bostad de själva önskar. Människorna själva skall genom sin efterfrågan bestämma över hur det skall byggas, om det skall vara flerfamiljs eller enfamiljshus. Människor skall ges möjligheter, inte hindras, att välja hyres eller bostadsrätt, ägarlägenhet när vi får det i Sverige eller ett eget ägt hus. Efterfrågan skall styra, inte politiker, byråkrater eller detaljregleringar. I ett särskilt yttrande beskriver vi moderater dels den inriktning av den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och budgetramarna för 1999 som vi förespråkar men som redan har "fallit", dels våra förslag inom utgiftsområde 18 som skall ses mot bakgrund av vad jag just sade i min inledning. Vi kommer därför inte att delta i beslutet i morgon under mom. 1. Dock har jag några reflexioner. Regeringens underlag är på flera punkter undermåligt - eller rättare sagt obefintligt. Mest uppseendeväckande är förslaget i budgetpropositionen om den drastiska nedskärningen med två tredjedelar av anslaget till byggforskningen. Om de negativa konsekvenser detta åtminstone på kort sikt skulle få för denna forskning nämns inte ett ord. Moderaterna ansåg att det här var ohållbart och tillförde anslaget ytterligare 75 miljoner jämfört med regeringens förslag. Rimligen borde regeringen ha presenterat sin syn på byggforskningen först och därefter anslagsförslaget. Trots flera aviseringar om en proposition under innevarande höst har uppenbarligen inte regeringen orkat med något sådant. I betänkandet behandlas också motioner från allmänna motionstiden. Med anledning av några av dessa föreslås tillkännagivanden. I det ena fallet handlar det om vad som skall gälla för att ett bostadsbolag skall få karakteriseras som allmännyttigt m.m. I det andra fallet handlar det om stödet för reparation av fukt och mögelskadade hus. Moderaterna i utskottet argumenterar i reservation 6 mot majoritetens tillkännagivande vad gäller kommunala bostadsbolag. Då det gäller stödet till fukt och mögelskadade hus anger vi i ett särskilt yttrande det positiva i att ett enigt utskott anslutit sig till vårt motionsförslag om en översyn av villkoren för det här stödet. I mitt anförande i övrigt kommer jag i huvudsak att uppehålla mig vid majoritetens skrivningar om de kommunala bostadsbolagen. Ewa Thalén Finné kommer senare att beröra bl.a. bostadsbidragen och de lokala investeringsbidragen. Det är först och främst viktigt att poängtera att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå, så nära människorna som möjligt, naturligtvis främst inom familjens eller hushållets ram. Men den vardagsnära och grundläggande välfärden måste också fås att fungera på lokal nivå, alltså i kommunen. Med de skilda förutsättningar som finns i Sveriges kommuner innebär det att lösningarna måste bli olika. För att kommunerna skall kunna fullgöra sin roll så effektivt som möjligt med medborgarnas bästa för ögonen är den kommunala självstyrelsen en grundförutsättning. Det tycker jag är ytterst väsentligt att understryka. Kommunen har ett oavvisligt ansvar då det gäller att praktiskt lösa bostadsproblemen för människor med sociala problem. Kommunen ansvarar också för handikappade, äldre och andra med behov av särskilda boendeformer. Socialtjänstlagen lägger det yttersta ansvaret för människors nödvändiga uppehälle på kommunen. Genom avtal med privata fastighetsägare kan många uppkomna situationer lösas. Det är alltså enligt moderat uppfattning inte nödvändigt för kommunerna att äga stora delar av fastighetsbeståndet på den lokala marknaden för att klara sina bostadspolitiska uppgifter. Fru talman! Det kommunala ägandet är företag som konkurrerar med privata företag, vilket ofelbart leder till problem. Kommunal borgen ger lägre räntor på lån. Genom beskattningsrätten kan en kommun garantera ett bolag aktieägartillskott. Kommunen som ägare behöver inte ställa avkastningskrav på bolaget. Det innebär att skattebetalarnas medel inte förvaltas effektivt. Sammantaget har alltså kommunalt ägda bolag stora konkurrensfördelar. Detta medför en snedvridning av konkurrensen på en marknad där lokala småföretag skulle kunna utvecklas. Bl.a. Konkurrensverket har påtalat detta. De kommunala bostadsbolagens dåliga fastighetsaffärer har på flera håll i landet kommit att äventyra kommunernas kärnverksamhet såsom omsorg och skola. Felinvesteringar och förlustverksamhet har fått betalas av kommuninvånarna i form av ökad skatt eller genom neddragningar av den kommunala verksamheten. Exemplet Bjuv förskräcker, där bl.a. skolan drabbats.

För mig framstår detta som om majoriteten genom sitt sätt att resonera diskriminerar hyresgäster i kommunalt ägda fastigheter, åtminstone om man får tro vissa tidningsartiklar och åtminstone om man bor i kommunens fastigheter i Stockholms innerstad. Om där sker en oskälig förmögenhetsöverföring beror det på att hyresregleringar satt priskonkurrensen ur spel. Är det så Lennart Nilsson har tänkt sig det hela? Tänker Lennart Nilsson också förhindra om hyresgäster i någon fastighet i exempelvis Tensta eller Rinkeby vill bilda en bostadsrättsförening och vill köpa "sin" fastighet? Är det inte bra att hyresgäster tar initiativ och på det här sättet visar att de vill skapa sig en bättre trygghet och ett bättre boendeinflytande och att i detta fall miljonprogramsområden får en blandning av boendeformer? Rimligen borde kommunerna själva fatta beslut om ägarförändringar i de kommunalt ägda fastigheterna. Majoritetens tillkännagivande innebär i realiteten att regeringen tar över uppgifter från kommunerna. Det är ett faktiskt intrång i den kommunala självstyrelsen. Att regeringen och flertalet kommuner har helt olika uppfattningar om vem som skall ha beslutanderätten är fullständigt klart. Även om vissa kommuner inte skött sig innebär det inte att regeringen skulle vara bättre än fastigheternas ägare att fatta besluten. Nej, definitivt inte. Staten skulle i så fall gå tvärs emot den ordning som hävdas i många andra sammanhang, nämligen att besluten skall fattas så nära dem som berörs. Den enda rimliga slutsatsen bör vara att kommunerna inte skall fråntas ägande och självbestämmanderätten över sina bostadsbolag. Några nya hinder, vare sig i form av ekonomiska sanktioner eller någon annan form av intervention mot försäljning av kommunala hyreshus, skall inte införas. Det i motion Bo407 framförda förslaget om att hyresgästerna skall förbjudas att köpa de hus som de bor i till gängse marknadspris samtidigt som bostadsföretaget till samma pris skulle kunna sälja huset till vilken hugad köpare som helst måste med kraft avstyras. Ett sådant förslag skulle diskriminera hyresgästerna gentemot andra köpare. Vad säger likställighetsprincipen? Jag frågar dessutom: Är det verkligen möjligt att lagstifta om maximi eller minimipriser? Bostadspolitiken bör grundas på valfrihet och syfta till ett bra boende till en så låg kostnad som möjligt. Det innebär att boendet bör utvecklas utifrån människors egna önskemål och inte genom politiska planer och uppställda hinder för kommunalt självbestämmande. Slutligen vill jag säga att det allra främsta för en väl fungerande bostadspolitik är och förblir en hållfast allmän ekonomisk politik med ett sänkt skattetryck. Det ger de bästa förutsättningarna för människors trygghet och välfärd.

Härmed yrkar jag bifall till reservation 3 samtidigt som jag naturligtvis ställer mig bakom våra övriga reservationer och särskilda yttranden i detta betänkande.

Vänsterpartiet är dock inte förespråkare av att byggforskningen måste ske via Byggforskningsrådet. Vi kan naturligtvis tänka oss en annan organisation för detta. När det gäller investeringsstödet till studentbostäder, och sedan i våras en utvidgning till att gälla även s.k. ungdomsbostäder, agerar regeringen mycket märkligt. Knappt fem månader efter att stödet införts tas det bort igen. Många som ansökt om bidragen skulle med regeringens förslag bli utan stödet, vilket utskottet nu delvis har rättat till. Detsamma gäller byggforskningens anslag. Regeringens motivering är att investeringsstödet till studentbostäder har så liten efterfrågan att det inte har den verkan som eftersträvats. På sina håll har stödet haft låg efterfrågan, men inte överallt. Att det har haft låg efterfrågan beror helt enkelt på att det är för lågt, något som Studentföreningen i Stockholm bekräftar: "För att få ner byggkostnaderna för studentbostäder till en sådan nivå att studenterna har råd med hyrorna krävs stimulansåtgärder av en helt annan kaliber än regeringens halvhjärtade insatser hittills. Detta har regeringarna i våra grannländer insett. En jämförelse bör kunna tjäna som inspiration: I Norge står staten för 60 % av den totala produktionskostnaden inklusive inventarier. I Danmark ges inteckningslån på 93 %. Staten står för 80 % av räntekostnaden och kommunen för resterande 20 %. Vi har sett räkneexempel som visar att ränte och amorteringskostnaden för studentbostäder i Sverige blir ungefär dubbelt så stora som i Norge och Danmark! Det är riksdag och regering som dimensionerar den högre utbildningen och fördelar utbildningsplatserna över landet. Därmed har staten enligt vårt förmenande också ett ansvar för att tillhandahålla bostäder som studenterna har råd med. Det är hög tid att ta det ansvaret." År 1998 kommer att bli det sämsta året för byggandet av bostäder genom tiderna, trots att det talas om uppgång i byggbranschen. Den största orsaken är att det byggs för få hyresrätter. Där ingår naturligtvis studentbostäderna. Vänsterpartiet har i vårt budgetalternativ våren 1998 föreslagit ett investeringsstöd för hyresrätter om ca 100 000 kr per lägenhet. Det tror vi är en nödvändig nivå för att få fart på byggandet av hyresrätter igen. Det skall jämföras med regeringens investeringsstöd till studentbostäder som är 25 000 kr per lägenhet. Vi förutsätter att regeringen återkommer i den här frågan i vårbudgeten för år 2000-2002. Vänsterpartiet vill dock utmönstra begreppet ungdomsbostad ur stödvokabulären, eftersom vi inte tycker att det skall finnas särskilda bostäder för ungdomar, annat än som studentlägenheter. Ungdomar har rätt till goda bostäder till rimligt pris på samma villkor som övriga grupper i samhället. Ett annat område där Vänsterpartiet tycker att det är angeläget att återkomma i vårbudgeten är bostadsbidragen. Kraftiga nedskärningar och ändringar av regelsystem gör att det finns all anledning att redan i vår komma med förändringar av dagens regler. Det mest utmärkande är bidraget till studerande, där åldern avgör om man får bidrag eller ej. Den som är över 28 år, som är åldersgräns för ungdomsbostadsbidraget, står utanför systemet, trots att man studerar och har samma villkor för övrigt som den som är 28 år eller yngre. En märklig signal när regeringen för övrigt betonar vikten av studier och det livslånga lärandet. En familj där den ene vuxne studerar har också problem med dagens bidragssystem. 1990-talets stora förlorare är barnfamiljerna. De med små inkomster har naturligtvis råkat värst ut. Här menar vi i Vänsterpartiet att bidraget för familjer med fler än tre barn bör förstärkas genom en kolumn även för det fjärde och det femte barnet. Trångboddheten har ökat de senaste åren som en följd av de höga boendekostnaderna och de försämrade bostadsbidragen. En förändring som alla partier var överens om var att bostadsbidragen skulle vara preliminära och stämmas av inkomståret därpå. Det är en rimlig åtgärd för att ingen skall få varken mer eller mindre i bostadsbidrag än vad inkomsten medger. Problem har dock uppstått i samband med att människor drastiskt ändrar sina inkomster under året, t.ex. genom att gå från studier till arbete. Då sjunker bostadsbidraget eller försvinner helt. Men den sammanlagda årsinkomsten gör att det bidrag som betalats ut under den första halvan av året är för stort och måste justeras genom en återbetalning som kan uppgå till tusentals kronor. Detta kan inte vara regeländringens avsikt och måste rättas till så snabbt som möjligt. Annars fungerar ju bostadsbidraget i den situationen som ett lån, och det är ett orimligt förfarande. Ungdomars bostadssituation är besvärlig och blir inte bättre av att ungdomsbostadsbidragets regelsystem är konstruerat att fungera för den som är studerande. Övriga ungdomars rätt till en bostad får inte negligeras, och ett väl fungerande ungdomsbostadsstöd är en nödvändig del i detta. Vänstern förutsätter även här att regeringen återkommer i de här frågorna i vårbudgeten. Till sist några ord om länsstyrelserna. De upprättar årliga särskilda utvecklingsplaner för det egna länet. Tyvärr är inte dessa föremål för regeringens överväganden när det gäller att fördela regionalpolitiska medel till länen. Regeringen gör inte heller någon uppföljning av hur de medel som används fördelas. Det sker inte heller någon rapportering till riksdagen om tillståndet i våra län. Detta sker i tider när utflyttningen är lika stor som på 60-talet och förutsättningarna för utveckling i olika delar av landet är mycket stora. Det här måste riksdagen få en rapportering om från regeringen, och regeringen måste få till bättre samarbetsformer med våra länsstyrelser i frågorna - om vi nu skall få ett Hela Sverige skall leva. Flytta makt, men inte från Stockholm till Bryssel utan från Stockholm och ut i landet, till våra regioner. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5,

Fru talman! Egen härd är guld värd! Så lyder ett välkänt ordspråk som passar bra in på bostadsutskottets arbetsområde och det vi skall behandla i dag. Det handlar om rätten till ett hem, att skapa atmosfär, trivsel och gemenskap i livet. Det handlar om att sätta bo, en fast punkt i tillvaron där man kan växa tillsammans, hela familjen. Det är ett av de viktigaste besluten i livet. Vi har alla våra drömmar om boendet och framtiden. Själv påminns jag om visan som hördes i radion i min ungdom: I en röd liten stuga nere vid sjön vill jag bo. Jag har citerat den förr i kammaren. Det handlar om frihet, om valfrihet, om möjligheter för människor att skapa det boende som passar det egna livsmönstret bäst. Det är vår uppgift i den här kammaren att skapa dessa förutsättningar. Det skall vara neutralitet mellan olika typer av boendeformer. Det nuvarande utbudet i form av hyresrätt, bostadsrätt och villaboende kan också kompletteras genom att den kooperativa hyresrätten permanentas och att möjligheter till ägarlägenheter skapas. Till det senare är s och v hårda motståndare. Kristdemokraternas boendepolitik har som utgångspunkt att människor skall känna sig trygga i sitt boende. Trygghet och valfrihet i boendet är också en del i vår familjepolitik. Vi är väl medvetna om att familjer som har möjlighet och frihet att välja den boendeform som passar dem bäst har största möjligheterna att skapa en boendemiljö som främjar en god uppväxt för barn och ungdomar. Med ett bra självvalt boende, i en trygg och kärleksfull atmosfär, finns de bästa förutsättningarna till att forma harmoniska, solidariska och demokratiska människor. Dessa tankar rymmer den inriktning av politiken som Kristdemokraterna vill ha och som också beskrivs i reservation nr 4, som jag redan nu yrkar bifall till. Idyllen med den röda stugan vid sjön handlar om att bo, leva och verka på landsbygden. Det är en landsbygd som under senare år mer och mer har hållit på att utarmas. Det byggande som möjligen kommit till stånd på landsbygden har skett i anslutning till de större tätorterna. I dagsläget är det praktiskt taget omöjligt för en medelinkomsttagare att klara av ett egnahemsbygge på landsbygden om man inte har tillgång till ett betydande eget kapital. Folkrörelserådet och den s.k. landsbygdsriksdagen arbetar positivt med den typen av svåra frågor. De är värda vårt stöd. Det byggande som sker i dag handlar ofta om att höginkomsttagare med betydande eget kapital bygger egnahem i attraktiva lägen. Det är dessa byggnationer som får del av de statliga subventionerna fast det egentligen inte skulle behövas. Ur fördelningspolitisk synvinkel är det tveksamt att med ett generellt produktionsstöd subventionera boendet för betalningsstarka hushåll i tillväxtregionerna. Räntebidraget bör således avvecklas, och i takt med att det sker kan också fastighetsskatten trappas ned. Egen härd är guld värd, sade vi. Om vi funderar vidare lite grann kan vi fråga oss: Guld värd, men för vem? Jo, för staten som tar hem guldet och gjort boendet till en mjölkkossa med hjälp av fastighetsskatten. Nu när räntebidragen minskar i snabb takt ökar också överskottet i statskassan. I budgepropositionen föreslår regeringen en nivåsänkning av fastighetsskatten från 1,5 % till 1,3 % av taxeringsvärdet, men endast för hyreshus och bostadsrätter. Ett steg åt rätt håll. Men vi kristdemokrater vill att fastighetsskatten sänks för alla boende. På sikt skall fastighetsskatten bort helt, med möjlighet för kommunerna att ta ut en fastighetsavgift för att täcka kostnader för gatuunderhåll, brandförsvar och annan kommunal service kopplad till fastighetsbeståndet. Det är naturligtvis också orimligt att betala skatt för fast egendom man inte äger. Vi vill således slopa skatten på tomträttsmark. Det stöd som i fortsättningen bör utgå till byggande bör avse riktat stöd till äldrebostäder och åtgärder för att förbättra tillgängligheten liksom till ekologiskt byggande. Det är vidare beskrivet i reservationerna nr Bostadssegregationen pratar vi mycket om i dag. Den måste naturligtvis brytas. I segregationens spår följer en omfattande social utslagning och drogproblem genom anonymitet och brist på delaktighet i den lokala utvecklingen. Behovet av statushöjande insatser är påfallande. Satsningar på inflytande för de boende måste kombineras med positiva skol och fritidsmiljöer liksom riktade åtgärder för företagsetableringar och sysselsättning. Lokala investeringsprogram för miljonprogramområdena måste prioriteras. Arkitektoniska värden vid om och nybyggnad måste stimuleras och ingå som en del i en levande miljö. Goda estetiska värden vet vi bidrar till vårt mentala välbefinnande och kan också leda till minskad förstörelse och vandalisering och minskat klotter. Satsning på utbildning av arkitekter måste också ske bl.a. i handikappkunskap. Kristdemokraterna föreslår att 25 miljoner kronor anslås till utbildning i handikappkunskap för arkitekter, byggherrar, byggnadsingenjörer och beslutsfattare. En viktig och bra väg att klara ett eget boende går genom ett medvetet bosparande. Det är angeläget att ungdomar redan på ett tidigt stadium lär sig att bospara, för att när tiden är inne kunna skaffa sig ett eget boende. Vi vet dessutom att största delen av barnfamiljerna helst av allt önskar sig ett boende i eget hem för barnens skull. Det kan handla om att utveckla dagens ungdomsbosparande eller att nappa på Bofrämjandets sparlånesystem med en sparpremie som betalas ut vid investeringstillfället. Detta system med de tyska bosparkassorna som grund betalar sig självt efter några utan någon egentlig budgetbelastning för staten. Det skulle skapa trygghet både för den enskilde och för statskassan. Vi kristdemokrater menar att boendet, att skapa ett hem, är så centralt i livet att det med fördel kan ske med hjälp av ett särskilt stimulerat bosparande. Ett sådant förslag efterlyser vi i reservation nr 16. Ca 40 % av landets hushåll är i dag hyresrätter. För många är hyresrätten en attraktiv och bra boendeform. För en fungerande hyresmarknad krävs att de boendes värderingar får ett större genomslag vid hyressättningen. Egna arbetsinsatser i inomhus eller utomhusmiljö måste kunna påverka hyressättningen. Hyresgästerna måste också kunna dra nytta av dagens lågräntesituation genom sänkta hyror. Kristdemokraterna anser att kommunens självbestämmande måste värnas och vidareutvecklas. Mot den bakgrunden framstår regeringens hållning att fortsätta motverka kommunala önskemål om utförsäljning av kommunala bostadsföretag som helt felaktig. Regeringens åtgärder för att försvåra för kommuner att sälja ut sina bostadsbolag eller minska sitt lägenhetsinnehav är en politik som strider mot principen om kommunalt självbestämmande. Den snedvrider också konkurrensen. Det är inte nödvändigt att kommunen själv måste äga och förvalta bostadsföretag för att kunna tillgodose sociala behov. Verkligheten visar det. Dessutom har kommunen ett brett socialt ansvar genom socialtjänstlagen, som inte innebär att kommunen själv måste stå som fastighetsägare för att tillgodose rätten till en bostad när sociala skäl så kräver. I reservation nr 7 har vi utvecklat detta ytterligare. Till den reservationen vill jag också yrka bifall. Bostadsbidragens roll i en social bostadspolitik är naturligtvis av stor betydelse, inte minst för barnfamiljer. Under senare år har vi från Kristdemokraterna vid ett antal tillfällen påtalat behovet av att åter höja bostadsbidragen. Detta uttryckte även den bostadspolitiska utredningen tydligt som en åtgärd med hög prioritet - men så inte regeringen. Ni får höra mer om detta av nästa kd-talare Ulla-Britt Hagström, som kompletterar med ytterligare synpunkter på betänkandet om det som berör bo och byggforskning, studentlägenheter, bostadslösa, hemlösa och allergisatsningar. Fru talman! Kristdemokraterna har i parti och kommittémotioner förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken än riksdagens majoritet, som består av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Likaså har den budgetram för utgiftsområde 18 som inte överensstämmer med kristdemokraternas redan beslutats. Av dessa skäl deltar vi inte i det aktuella beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18. Ett särskilt yttrande har vi bifogat betänkandet när det gäller anslagets storlek och fördelning. Naturligtvis står vi bakom alla våra reservationer i betänkandet, men jag skall inte yrka bifall till några fler än dem som jag redan nämnt, nr 4 och nr 7.
Fru talman! Ulf Björklund pratade om valfrihet i boendet. Det tycker jag låter väldigt bra. Det bör man kunna ordna. Men jag funderar ändå lite, Ulf Björklund. Ni vill ta bort räntesubventioner och det stöd som staten ger i form av räntesubventioner till boendet. Hyresrättskostnaden ligger i dag på 1 500 kr per kvadratmeter i Stockholm. Vad är det för valfrihet, Ulf Björklund, när priserna blir som de blir när statens insatser är så små? Vad har man då för valfrihet?
Fru talman! Mycket riktigt har vi förslag om att lite snabbare trappa ned räntebidragen. Det har ju trots allt visat sig att möjligheten att spara på just räntebidragen har funnits under de senaste åren. Det har inte gått åt så mycket pengar som har budgeterats. Men det är viktigt att man kopplar det här till att vi också vill höja bostadsbidragen. Vi gör en betydlig satsning på bostadsbidragen och vill rikta bidragen till hushåll där man bäst behöver dem. Den kopplingen måste man alltså tänka på. Det hör faktiskt ihop. Det är de svagaste hushållen som i första hand skall ha del av stödet. Och då betyder bostadsbidragen och de förslag som kd presenterar väldigt mycket i det avseendet. Där har vi alltså en kompensation för det här. Sedan är jag medveten om att det gäller vid en besparing av räntebidragen att det inte drabbar de s.k. krisårgångarna. De äldre årgångarna som finns kvar strax dessförinnan får i sådana fall bära lite extra av nedtrappningen.
Fru talman! Det är väl bra att Ulf Björklund gör något åt bostadsbidragen. Men de små förändringarna täcker inte på något sätt de väldigt kraftiga kostnader för nyproduktion som är i dag, inte bara för hyresrätter utan även för bostadsrätter och andra boendeformer. Måste vi inte börja fundera över var boendekostnaderna tar vägen? Vad finns det för valfrihet för familjer i dag? Jag tycker inte att den finns annat än för dem som är kapitalstarka.
Fru talman! Det handlar ändå inte om lite pengar. Vi föreslår ytterligare 100 kr per barn, riktat till barn, i barnstöd. Vi vill också ha bort de individuella inkomstgränserna. Vi vill öka ytnormen. Det här skulle sammantaget faktiskt rikta en hel del pengar till de hushåll där det bäst behövs och som möjligen i viss mån kan drabbas av en ytterligare nedtrappning av räntebidragen. När det gäller nybyggnationer kan vi tänka oss att rikta investeringsbidrag till det som har att göra med äldreboende och familjer som är villiga att satsa på ekologiskt boende. Vi tycker att vi kan stödja dem med ett investeringsbidrag. Det kan i det här fallet hjälpa till lite grann.

Fru talman! Bostadspolitiken i Sverige domineras av en rätt så stor samstämmighet, åtminstone när det gäller målen för detta område. Jag skall be att få citera ur den bostadspolitiska propositionen våren 1998: "Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar." Med detta mål som grund och som ledstjärna är det ju naturligt att vi i dag i Sverige kan se att man kan välja, oavsett var man bor i landet, en bra bostad till en kostnad skall vi säga motsvarande ungefär Det finns neutralitet mellan de olika boendeformerna. Du kan välja mellan att äga eller hyra din villa, din bostadsrätt eller lägenhet. Valfriheten är stor. Det är egentligen ingen stor skillnad var du bor i landet. Det har medfört att i vårt land finns det ett spritt boende. Vi har levande bygder över hela landet. Det har också medfört att någon större trängsel i storstäderna kan vi inte tala om eftersom landet har en yta som sett till invånarantalet är väl tilltagen. Forskningen som har bedrivits länge och kontinuerligt har givit oss insikt och kunskap, så att vi förstår betydelsen av vackra, ändamålsenliga och miljöanpassade ekologiska hus och samhällen. Byggentreprenörer, samhällsplanerare och vi politiker har tagit till oss detta, så vi lever i ett land som på det här området verkligen är föredömligt. Våra äldre, våra barnfamiljer, våra ungdomar, du och jag bor verkligen bra. Även studenterna i mitt Uppsala och i hela vårt land som nu har fått tillgång till högskolor lever också i en studiesocial miljö som är värt namnet. Segregeringen i våra bostadsområden som varit en källa till många problemfyllda diskussioner är nu ett minne blott. Handikappanpassning och tillgängligheten till våra hem och till våra offentliga inrättningar fungerar mycket tillfredsställande. Sjuka hus finns inte. Radonsaneringar är genomförda. Ventilationen är utmärkt och mögelproblemen är borta. Vi ser också påtagliga bevis på att kvinnor och barn har varit med i all planering och utformning. Medinflytande råder från de boende. Folk är glada och nöjda med sitt boende. Det är inte så underligt då att vi i bostadsutskottet i kväll kan säga att vi antar ett betänkande om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande i full enighet. Fru talman! Ni som har lyssnat eller eventuellt läser mitt anförande så här långt! Jag förstår om ni skakar betänkligt på era huvuden och om ni konstaterar att jag måste leva i en fantasivärld. Tyvärr ser inte verkligheten ut så som jag har beskrivit det. Jag har målat upp en drömtillvaro. Men utskottets ledamöter kan nog hålla med om att det är så vi skulle vilja ha det. Vid våra gemensamma studiebesök och vid uppvaktningar och diskussioner som varit i utskottet har jag i alla fall kunnat läsa av att det finns en stor majoritet för att de bostadspolitiska målen som vi lade fast förra mandatperioden skall vi arbeta efter också den här mandatperioden. Jag undrar och säkerligen många med mig: Varför gör vi inte det? Socialdemokraterna, ni som är i majoritet i utskottet nu också, borde ju hålla fast vid det principiella målet och sträva efter att människorna i vårt land verkligen får rimliga bostadskostnader, att de verkligen får en fin social miljö och att det råder full valfrihet mellan olika boendeformer. Varför gör ni inte det? Visserligen förstår jag och har sett att bänkraden har blivit knappare för er och att Vänsterpartiet har brett ut sig. Är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet - nej, det kan inte vara möjligt - som är bromsklossar? Eller är det enbart den socialdemokratiska regeringen som gör det svårframkomligt? Så kan man i alla fall tolka det när socialdemokraterna i bostadsutskottet går ut till massmedierna och beklagar sig över att den socialdemokratiska regeringen ställer till besvär för utskottets ledamöter. Jag blev dock förvånad över att socialdemokraterna i bostadsutskottet inte hade insikten att de som verkligen får problem i vårt land, med den ryckighet och med de nya nedskärningarna som aviserades på vårt område, är medborgarna i kungariket Sverige. Det är de som bor och bygger, ja t.o.m. de som inte har tak över huvudet. Tänk er att inte ha en bostad. Tänk er att vara utan bostad. Tänk er att bli vräkt när man inte har råd att betala hyran. Det borde vi tänka på om inte annat så i denna bistra vintertid. Fru talman! Det som ändå har varit glädjande när detta betänkande har diskuterats i utskottet är att vi nu kan konstatera att majoriteten lyssnat. Man har inte bara lyssnat, utan man har tagit till sig argumenten från oss som i alla fall i vissa ärenden har haft en annan åsikt från början. Det gäller forskningspengar, och det gäller till dels synen på stöd till studentbostäderna. Centerpartiet sade nej till att skära ned på byggforskningsanslaget med 100 miljoner kronor, och vi vidhåller det. Vi anser att den grundforskning som i dag bedrivs måste få fortsätta. Forskning bedrivs långsiktigt och får inte kullkastas. Det är glädjande att även majoriteten på detta område omprövar regeringens förslag och så att säga möter oss på halva vägen. Det är bättre än ingenting. Centerpartiet vidhåller dock sitt förslag om att ingen nedskärning skall göras på detta område. Även på området som handlar om stödet till studentbostäder får regeringen inte fullt godkänt av majoriteten i utskottet. Det är dessutom anmärkningsvärt att de upplysningar som finns i budgetpropositionen är felaktiga. Centerpartiet vidhåller även här sitt ursprungliga ställningstagande att det är oerhört angeläget att stöd ges till denna verksamhet. Vi begär även att regeringen ser till att det kommer till överläggningar för att i möjligaste mån rätta till problemen för studenterna och deras bostadsbekymmer på såväl de etablerade studieorterna som på de nya. I detta sammanhang vill jag också påtala att vi från Centerpartiet anser att man måste se över regelsystemet som styr bidragsgivningen, så att reglerna blir enkla och tydliga. Jag yrkar bifall, fru talman, till reservation 24 Fru talman! Under den tid som stöd till lokala investeringsprogram kunnat utgå har en tilltagande kritik riktats mot bidragsverksamheten. Bostadsutskottets egen uppföljning av stödverksamheten bekräftar till stor del de invändningar som har riktats mot regeringens sätt att handha stödet. Fördelningen av medel tycks ha skett på ett delvis godtyckligt sätt, och enskilda projekt har beviljats som inte syns stå i överenskommelse med stödverksamhetens syfte. Mot den bakgrunden anser vi i Centerpartiet att dessa medel skall användas för andra verksamheter, som verkligen syftar till att stärka en ekologisk utveckling av samhället. Centerpartiet anser att pengar skall avsättas för radonsanering och åtgärder mot fukt och mögelskador samt till byggforskning med den inriktningen. Den fortsatta fördelningen av dessa medel bör läggas ut på länsstyrelserna. Någon ny myndighet på detta område anser vi inte skall byggas upp. Jag yrkar bifall till reservation 1 mom. 1. Fru talman! Jag kommer också att yrka bifall till reservation 7 mom. 7 som berör de allmänna bostadsföretagen. Socialdemokrater, vänsterpartister och - även här är jag förvånad - miljöpartister i utskottet vill uppenbarligen inte att det skall råda valfrihet i boendet i Sverige. Nej, man vill med ett centralistiskt synsätt besluta om de kommunala bostadsföretagens förutsättningar. Man gör inskränkningar som hindrar hyresgäster att köpa sina lägenheter och ombilda dem till bostadsrätter. Varför? Varför vill man göra intrång i det kommunala självstyret? Att regeringen och flertalet kommuner, även med socialdemokratiska företrädare, har helt olika syn på var och av vem besluten om en eventuell omstrukturering av de allmännyttiga bostadsföretagen skall fattas står helt klart. Ett synsätt som bygger på ett centralt beslutsfattande strider helt mot den ordning som statsmakterna i andra sammanhang brukar hävda, nämligen att besluten skall fattas så nära dem som är berörda som möjligt. Det är för oss i Centerpartiet självklart att ärenden som berör de allmännyttiga bostadsföretagens ägarprofil bäst kan bedömas i ett kommunalpolitiskt perspektiv av kommunpolitiker. Till majoriteten i utskottet vill jag säga att ni inte skall vara så klåfingriga och inte misstänka kommunpolitikerna. De är väl skickade att klara sin situation. Vare sig vänsterpartister, socialdemokrater eller miljöpartister vill det pågår det faktisk diskussioner runtom i landet om allmännyttans roll i det framtida samhället. Nydaningar är på gång. Det finns en stor öppenhet inför att finna nya vägar. Fru talman! Jag har i detta betänkande framfört Centerpartiets syn på den framtida bostadspolitiken och på bostadsbidragets utformning i ett särskilt yttrande. Det har inte gått mer än några månader sedan vi behandlade utformningen av den framtida finansieringen för bostadssektorn, och Centerpartiet står kvar bakom de synpunkter som vi hade då. Vi har inte lagt fram något motion i det ärendet nu, men jag har funnit att det finns skäl att återkomma till det även under denna mandatperiod. Vi har i utskottet varit helt eniga om att bostadsbidragen skall följas upp och utvärderas. Det har gått två år, och det finns all anledning att snabba på utredningen, så att vi får en redogörelse för hur det fungerar. Vi vet alla att just barnfamiljerna har det jobbigt med boendekostnaderna, och för dem är det viktigt att vi har ett fördelningsinstrument som är rättvist och som ger de effekter som vi vill uppnå. Finns det uppenbara felaktigheter måste de rättas till med det snaraste. Man är bara barn en gång. Fru talman! Det finns många frågor inom bostadspolitikens område som måste lösas om vi skall få det fina samhälle som vi alla vill ha med bra bostäder till rimliga kostnader i en fin ekologiskt hållbar miljö. Men än tycks vägen till dessa områden vara stenig och knagglig. En stor sten som måste vältas och en väg som måste breddas och göras framkomlig kräver beslutsamhet och någon som håller i spettet - i verktyget - med en fast hand. Inom detta viktiga område som berör hela befolkningen har vi inte en minister som slår vakt om breddningen av vägen och som arbetar för framkomlighet. Det har sagts att det är många som skall dela på uppgiften därför att den är så viktig, men jag ser inte en enda minister här i salongen i kväll. Det anser jag är en brist. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla Centerreservationer och yttranden, men jag avstår från att yrka bifall till dem och begära votering.
Fru talman! Nej då, Rigmor Ahlstedt. Vänsterpartiet skall inte bli en broms i samarbetet. Vi skall gasa. Vi skall se till att det händer många bra saker på bostadspolitikens område. Men även Vänsterpartiet måste anamma den nya budgetsprocessen med de s.k. taken och utgiftsramarna. Då är det inte så lätt att göra de förändringar som man vill åstadkomma. Jag är ganska nöjd med att vi ändå fick fram 50 miljoner till byggforskningen. Vi fick till ett annat beslut när det gäller investeringsbidraget för studentlägenheter, som vi faktiskt vill förbättra framöver. Vi tycker att det är litet för dåligt i dag. Man kunde höra i mitt inlägg tidigare vad studenterna i Stockholm tyckte om det. Det är viktigt att fortsätta med dessa frågor. Men när det gäller budgeten för 1999 vet som sagt var även Rigmor Ahlstedt att det finns stora begränsningar.
Fru talman! Det är glädjande att Vänsterpartiet äntligen har konstaterat det. Det var andra tongångar när vi senast diskuterade bostadspolitiken. Jag förstår om Vänsterpartiets Owe Hellberg känner sig kluven i samarbetet med Socialdemokraterna. Jag förstår också att han är angelägen om att komma tillbaka i vårbudgeten när det gäller denna bit. Är det nyval på gång?
Fru talman! Nej, det är ett långsiktigt samarbete som är på gång. Därför har jag lyft fram en massa frågor i dag som vi skall diskutera under våren. Vi borde faktiskt kunna lyfta de här taken. I dag samlar vi i ladorna och kan inte använda de här pengarna på annat sätt än genom skattesänkningar. Det finns faktiskt andra sätt att använda pengar. Den här diskussionen skall vi naturligtvis föra med Socialdemokraterna och Miljöpartiet - när det gäller investeringsbidrag, när det gäller bostadsbidragen, när det gäller byggforskning och när det gäller andra frågor. Vi skall återkomma på det sättet.
Fru talman! Att föra en diskussion kan vara bra, men jag skulle vilja veta: Kommer ni att komma fram till resultat? Jag kan dela många av de åsikter som Owe Hellberg här har redovisat. Det är absolut nödvändigt att vi får ned kostnaderna för boendet och att vi får tillbaka forskningspengar, så jag önskar faktiskt Owe Hellberg lycka till. Jag skall se fram emot den diskussion vi kommer att ha i vår och att se hur han har lyckats.

Fru talman! Tillåt mig först att göra en personlig reflexion. Efter 23 år som stenograf känns det väldigt roligt att vara här som ledamot. Det känns som ett stort förtroende. Jag går så över till ärendet. Människan har i årtusenden haft som en av sina främsta uppgifter att skapa en god bostad åt sig själv och sin familj. Från början var det enkla hyddor som gav tak över huvudet; i dag bor vi i ofta mycket avancerade fastigheter med omfattande teknisk utrustning. För att utveckla vårt boende och vårt samhälle behövs hela tiden forskning - inte bara forskning om husen utan forskning om allt det byggande som utgör vårt samhälle. I ett av de brev som har kommit till bostadsutskottets ledamöter inför riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen anförs att mer än hälften av Sveriges kapital utgörs av byggnader och infrastruktur. Det är alltså ett enormt stort kapital som vi måste vårda och vidareutveckla. I budgetpropositionen har regeringen, såsom tidigare nämnts, föreslagit en minskning av anslaget till forskning inom byggsektorn från 164 till 64 miljoner kronor. I ett antal motioner har föreslagits att denna sänkning inte bör ske eller att den skall minskas. Från Folkpartiet har vi föreslagit att anslaget skall få vara oförändrat. Vi anser att byggforskningen och dess omfattning bör bedömas i anslutning till den byggpolitiska proposition som har aviserats. Vidare bör byggforskningsfrågorna ses i samband med övriga forskningsfrågor, vilka tas upp i betänkandet En neddragning av den storleksordning som regeringen har föreslagit skulle innebära att hundratals forskare förlorar sin finansiering. Det vore mycket olyckligt. En sådan neddragning skulle i stor utsträckning drabba utbildningen inom arkitektur, lantmäteri samt väg och vattenbyggnad, dvs. sådana utbildningar som har bygg och fastighetsbranschen som avnämare. De som genomgår dessa utbildningar arbetar ofta med den aktiva samhällsplaneringen, och om kvaliteten i dessa utbildningar sänks riskerar givetvis vi i Sverige att hamna på efterkälken när det gäller utvecklingen av ett modernt samhälle. Jag vill här också något hänvisa till det som sades i kulturdebatten om arkitekturens betydelse för vår miljö och vikten av utvecklingen av de estetiska värdena. Detta hör enligt min mening i högsta grad ihop med byggforskning. Vid föredragning inför utskottet anförde en statssekreterare från Näringsdepartementet att branschen själv bör stå för en större andel av forskningsresurserna än i dag och gjorde en jämförelse med medicinindustrin. Jag tycker inte att en sådan jämförelse är relevant, bl.a. därför att forskningen inom byggandet i stor utsträckning gäller samhällsplanering, dvs. vår gemensamma egendom, medan t.ex. Astras forskning gäller de egna produkterna och bidrar till ökade inkomster för företaget. Jag vill citera några rader som Per Westlund, ordförande i Byggbranschens utvecklingsfond, skrev i "Denna kommersiellt motiverade produktutveckling sker självfallet inom företagen i byggbranschen på samma sätt som i andra branscher, men den övergripande forskningen kräver samverkan mellan stat och näringsliv. Denna roll bör staten fortsatt ha i byggbranschen precis som i andra industrisektorer. I stället för en avveckling behöver den svenska byggforskningen en sammanhållen satsning för framtiden. Vi står inför stora utmaningar som fordrar forskning och kunskapsutveckling. Regeringens satsning på ett ekologiskt uthålligt samhälle kräver omfattande insatser. - IT-utvecklingen kräver ett brett gemensamt agerande." Så långt Per Westlund. Efter intensiva diskussioner i bostadsutskottet har utskottets majoritet enats om att 50 miljoner bör tillföras byggforskningen utöver vad regeringen har föreslagit, detta för att säkra pågående projekt. Det är givetvis bra att den föreslagna minskningen halveras, men Folkpartiet har ändå uppfattningen att det inte borde ske någon minskning alls. Eftersom Folkpartiets budgetyrkande har avslagits av en majoritet i riksdagen under förra veckan kommer jag dock inte att yrka bifall till folkpartimotionen utan har fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Jag och Kerstin Heinemann har i en motion föreslagit att anslaget Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder skall ökas med 20 miljoner kronor. Förekomsten av radon utgör ett allvarligt hälsoproblem som staten inte kan undandra sig ansvaret för. Jag vill påpeka att de förbättrade bidragsvillkor som gällde under den borgerliga regeringen resulterade i att antalet åtgärdade bostäder ökade. Vi anser alltså att bidraget åter bör ökas. Vidare har vi föreslagit att investeringsbidraget till bostäder för studenter skall utgå under den period som ursprungligen avsågs. Jag vädjar till regeringen att överväga en förlängning. När det gäller villkoren för stödet till fukt och mögelskadade hus har ett enigt bostadsutskott föreslagit att regeringen skall överväga vilka regeländringar som erfordras för att komma till rätta med nuvarande problem. Bostadsutskottet får senare ta ställning i den frågan när vi har fått det begärda beslutsunderlaget från regeringen. År 1997 infördes betydande ändringar i reglerna för bostadsbidrag. Visserligen har det gått en kort tid sedan dess, men det har redan visat sig att systemet med preliminärt och slutligt bostadsbidrag slår hårt för vissa grupper - precis som tidigare talare har anfört. Vi anser alltså att det borde vara möjligt att pröva bostadsbidragen oftare än en gång per år. De kommunala bostadsföretagen har på senare år varit föremål för mycket diskussioner. Skillnaderna i synen på vem som skall bestämma beträffande de kommunala bostadsföretagen är ganska omfattande. Vi har från Folkpartiet i en reservation tillsammans med kd och Centern anfört att vi är av den bestämda uppfattningen att det är kommunerna själva, inte regeringen, som skall besluta om de kommunala bostadsföretagen. Jag yrkar bifall till reservation 7. Folkpartiet anser att den nödvändiga minskningen av bostadssubventionerna har ökat behovet av ett speciellt bosparsystem. Vi anser att det individuella pensionssparandet bör kunna modifieras så att det kan kombineras med ett bosparande som skall kunna användas för förvärv av egen bostad. Vi har ju olika behov under olika skeden i livet, och för många yngre människor skulle ett pensions och bosparande, kombinerat med en lånemöjlighet, vara till god hjälp. Enligt vårt förslag skall eventuella lånade medel vara återbetalade innan pensionen börjar utgå. Jag yrkar bifall till Folkpartiets reservation 17. Till sist vill jag instämma i den kritik som många har framfört mot att vi inte har en speciell bostadsminister i regeringen. Jag anser att det skulle vara väldigt bra om vi hade det.

Fru talman! Om man skall vara ärlig, och det skall man väl vara här i riksdagen, skulle också jag kunna instämma i det. Vi socialdemokrater i bostadsutskottet har egentligen alltid haft den uppfattningen att man borde ha en samlad politik även i Regeringskansliet i de här frågorna. Problemet är bara det att det inte är vi som råder över det. Sedan är jag inte alldeles övertygad om att de som nu beklagar sig över att det inte finns någon särskild bostadsminister har varit några påskyndare över huvud taget när det bostadspolitiken. Vi har en del facit av olika slags borgerliga regeringar som ville nedprioritera den här frågan. Det är väl möjligt att det man säger en stund efteråt inte alltid stämmer. Jag lyssnade på Rigmor Ahlstedt, och egentligen skulle jag i stora stycken kunna instämma av hennes vision om bostaden, samhället osv. egentligen är vi här för att diskutera, fundera över och, som Owe Hellberg var inne på, lyfta fram frågor och flytta fram positionerna. Som parlamentariker vet vi naturligtvis att ett samhälle aldrig blir färdigt. Det gäller att ständigt ompröva, förnya utifrån den verklighet vi lever i och försöka göra det bästa möjliga för de människor som vi representerar. Sedan tycker jag att Rigmor Ahlstedt tar i när hon kritiserar majoriteten, framför allt oss socialdemokrater, för att inte klara av de målsättningar som man varit överens om tidigare och som riksdagen har fattat beslut om. Logiken stämmer egentligen inte. De reservationer och de pengar som Centerpartiet har till förfogande i de här sammanhangen kommer inte att drastiskt förändra svensk bostadspolitik. Då det handlar om pengar rör det sig om väldigt små delar. Visionerna och målsättningarna kommer naturligtvis inte att uppfyllas med de krav som Rigmor Ahlstedt och Centerpartiet ställer i sina reservationer. Bostadsutskottet har på en del punkter gjort s.k. tillkännagivanden till regeringen. Jag vill ha det sagt. Ibland framställer moderaterna oss socialdemokrater som centralistiska, toppstyrda osv. Jag undrar om någon i Inga Berggrens parti, när det var i regeringsställning, skulle ha tagit intryck av den sakkunskap som fanns i exempelvis bostadsutskottet. Nej, alla förslag som kom från den borgerliga regeringen skulle klämmas igenom. Vi socialdemokrater vet att vi inte har någon egen majoritet i den här kammaren. Vi är öppna för ett samarbete. Jag är glad över att vi har lyckats så brett i bostadsutskottet att klara av en del frågor. Vi gör dessa tillkännagivanden utifrån sakliga utgångspunkter. Om vi utifrån våra kunskaper, föredragningar och annat i utskottet kommer till en insikt om att vi måste ändra på ett förslag från regeringen, så tillhör jag den gruppen parlamentariker som anser att det är vår skyldighet i Sveriges riksdag att förändra saker och ting om det blir till det bättre. Därmed upplever jag inte att en regering blir överkörd eller att man kan kamma hem poäng på det, utan det är vår uppgift som parlamentariker. Jag tror t.o.m. att fru talmannen håller med om att det är på det sättet. Det är här i Sveriges riksdag som vi fattar besluten utifrån de erfarenheter, motioner, kunskaper och annat som vi får. Men jag har aldrig upplevt att någon moderat har förändrat några beslut som inte deras centralistiska ledarskap bygger på. Om man nu skall fundera över skillnader i bostadspolitiken måste man ha det som utgångspunkt som Owe Hellberg debatterade med kristdemokraterna. Logiken i de olika synsätt som finns i det här avseendet går ut på följande. Kristdemokraterna vill ha en minskning med 1 590 miljoner på räntebidragen under nästa år. Moderaterna är lite mer sparsamma nästa år med 576 miljoner mindre i räntebidrag. Vad är räntebidrag? Vi kan konstatera att i Sverige finns ungefär 4 miljoner bostäder. Av dessa 4 miljoner bostäder är det ungefär 400 000, kanske drygt 10 % av bostadsbeståndet, som har statliga räntesubventioner. I Sveriges riksdag fattas det beslut inom vårt utgiftsområde om 7 1⁄2 miljarder kronor i räntebidrag under 1999. Sedan säger moderaterna: Ja, vi skall sänka skatten och ta bort skatten på nyproduktionen. Men, Inga Berggren, är vi överens om att det inte utgår någon fastighetsskatt på nyproduktionen under de fem första åren? Under de fem efterföljande åren är det halv fastighetsskatt. Ulf Björklund talar så vackert om familjen. Det är okej om man kan ha alternativet att höja bostadsbidragen. Det respekterar jag. Men det är bara att konstatera att Sverige i dag inte bara består av kärnfamiljer. Sverige består av ungdomar, människor som har låga inkomster, som kanske har svårt att få tag i en bostad, som kanske bor i de årgångar där ni vill klippa till med att plocka bort 20 % av räntesubventionerna. Det är egentligen det som moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag bygger på: höja hyrorna kraftigt i de årgångar som redan i dag har de högsta hyrorna. Det var Inga Berggren som sade att det är viktigt med en ekonomisk politik. I dag har vi ett ränteläge som innebär att de som inte har bostadssubventioner, de 4 miljoner minus 400 000, får naturligtvis nytta av det när de skriver om sina lån. Man får hoppas naturligtvis att bostadsföretagen medverkar till att det blir bättre möjligheter att sänka hyrorna även där. För första gången på många kommer de flesta bostadsföretagen att antingen sänka hyrorna eller hålla oförändrade hyror för 1999 - som ett utslag av den ekonomiska politik som har bedrivits när det gäller budgetsanering, ränteläge och annat. Det finns alltså en stabilitet i botten. Men det är klart att det finns problem som vi måste lösa här i Sveriges riksdag framöver. För alla dem som bor i de fastigheter där det finns bekymmer och där man upplever ekonomiska problem vill Kristdemokraterna, moderaterna och Folkpartiet förvärra med sina förslag om att minska räntesubventionerna. Det leder fram till ytterligare problem, segregation och ett samhälle som vi inte vill ha. Det har tagits upp en hel del frågor som rör framtiden. Jag kan dela mycket av de synpunkterna. Vår uppgift i Sveriges riksdag, i bostadsutskottet, är att titta på om det finns problem, om det är någonting som vi behöver rätta till. Och vi är beredda att göra det, naturligtvis med utgångspunkt i de ramar som vi har fastställt och lägger fast när det gäller politiken. Jag kan som bostadspolitiker tycka att det finns saker och ting som jag vill lyfta fram. Owe Hellberg diskuterar vårbudgeten. Det får vara vår gemensamma ansträngning att försöka peka på de problem som finns, rätta till dem och försöka se till att ungdomar får bättre möjligheter att hyra en modern bostad. När det gäller bostadsbidragen ser vi socialdemokrater dem som en viktig del av en bostadspolitik för att människor skall ha råd att bo till någorlunda rimlig kostnad. Finns det brister och problem i systemen, då skall vi naturligtvis vara beredda att försöka att hitta lösningar på dessa problem, det är vår uppgift. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att utskottet gör några tillkännagivanden utifrån sakliga grunder.

Fru talman! Jag tycker att Lennart Nilsson är ärlig. Det är bra att han säger att vi inte råder över detta. Med "vi" anser han väl ändå socialdemokraterna. Ni råder alltså inte över det samlade greppet om bostadspolitiken, utan det är några andra som bestämmer. Jag tycker att det är bra att Lennart Nilsson instämmer i min version. Jag hoppas också att Lennart Nilsson är med mig på att flytta fram positionerna i bostadspolitiken. Lennart Nilsson tycker att jag tar i mycket. Jag hade hoppats att han skulle tycka att jag tog i alldeles förskräckligt mycket. Det tror jag är nödvändigt om vi skall lyfta fram positionerna. Lennart Nilsson säger att logiken inte stämmer. Jo, den stämmer. Vi har inte mer pengar än ni, men vi omfördelar pengarna olika. Man kan behandla hundralapparna och miljonerna på olika sätt beroende på vilken inställning man har från början. Jag är decentralist. Lennart Nilsson är centralist. Jag är för enklare regler. Lennart Nilsson krånglar till det. Jag är för en bra miljö, och det kan det hända att också Lennart Nilsson är.
Fru talman! Först ett klargörande: Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 3 och ställer mig bakom övriga reservationer med moderata förtecken. Lennart Nilsson talade om att man skulle flytta fram positionerna. Då frågar jag mig: För vem då? För politikerna? Svar: Nej. För människorna? Svar: I ett tillkännagivande vill socialdemokraterna uppenbarligen sätta upp nya hinder för kommuner att omstrukturera de kommunala bostadsbolagen. Vad svarar Lennart Nilsson med utgångspunkt från betänkandet en hyresgäst - det kan röra sig om en barnfamilj, ett pensionspar eller ungdomar - som vill köpa sin fastighet och bilda bostadsrättsförening? I betänkandet uppfattar man det så att det skulle sättas upp hinder för människor att köpa sin fastighet. Eller som jag frågade i mitt inledningsanförande: Rinkeby som skulle vilja göra någonting åt sin situation och se till att området fick en annan struktur med blandade boendeformer? Vad säger Lennart Nilsson till de människor som vill köpa sina hyresrätter och regeringen sätter stopp för detta?
Fru talman! Jag glömde säga en viktig sak. Anders Ygeman kommer på ett utmärkt sätt att utveckla vår syn på den kommunala bostadsfrågan och inte minst på allmännyttan. Så för att bespara ytterligare en replik kan Inga Bergren ta den repliken senare på Sedan vill jag bara ställa en fråga till Inga Berggren: Innebär inte de 576 miljonerna som man vill minska på räntebidragen en höjd hyra framför allt i de årgångar som redan i dag har hög hyra?
Fru talman! Angående räntebidragen säger vi att de avtrappas i den takt som fastighetsskatten tas bort. På det sättet skulle boendekostnaderna kunna sänkas.
Fru talman! Jag sade - och det håller väl Inga Berggren med om - att man inte har någon fastighetsskatt under de fem första åren. Efter fem år har man en halv fastighetsskatt. Innebär det ändå inte att det blir höjd hyra, eftersom man inte kan sänka någonting som inte finns?
Fru talman! Jag vill tacka Lennart Nilsson för han konstruktiva inställning till de förslag och idéer som jag har framfört här i dag. Jag hoppas att vi kan arbeta med dem under våren. Det gäller att flytta fram positionerna i fråga om bostadspolitiken. Den har fått mycket stryk under de senaste åren. Men man måste också göra rätt saker. Jag vill ställa en fråga: Tror Lennart Nilsson att de 10 miljoner som Byggkostnadsdelegationen tar av Byggforskningsrådets pengar kommer att leda till sänkta boendekostnader? Det är andra kostnader som har stigit i höjden. Just byggkostnaderna har ju minskat med 20 % under 90-talet. Vi ser redan i dag att det finns problem med bostadsbidragen. Systemet skall ses över under tiden, står det i betänkandet. Kan vi vara ense om att 29 årsgränsen för studenter är ganska märklig? Om man är 28 eller 29 år är avgörande för om man får bostadsbidrag. Fungerar bostadsbidraget för ungdomar för övrigt? Nej, jag tycker inte att det gör det, eftersom det är svårt att jämföra ungdomar med låg lön med ungdomar som studerar och har studielån. Det byggs nästan inget. De flesta som inte har möjlighet att välja är hänvisade till hyresrätt. Lennart Nilsson, kan vi då ha hyresnivåer på 1 500 kr per kvadratmeter vid inflyttningen, oavsett om man har bostadsbidrag eller ej?
Herr talman! Byggkostnadsdelegationen är ju inget redskap för att sänka hyrorna. Däremot gör den ett arbete med att titta på olika lösningar för att få ned byggkostnaderna. Det är möjligt att det är okej i den delen, men det räcker naturligtvis inte som ett redskap för att kunna pressa kostnaderna. Vi har ju också Bostadssociala delegationen som skall se på en del problem och möjligheter i detta sammanhang. Fastighetsskatteutredningen pekar på att man skall försöka åstadkomma neutralitet i boendet. Det kan vara en del. Jag hör till dem som inte tycker speciellt synd om villaägare som får betala lite fastighetsskatt. Däremot är det många hyresgäster som har en alldeles för hög hyra som de har svårt att klara av. Därför hoppas jag att man i denna utredning kan åstadkomma neutralitet. Den 29-årsgräns som finns har naturligtvis ingen av oss gillat. Som Owe Hellberg kanske känner till - även om han inte var med då - fanns det bostadsbidrag för ensamstående även om de inte räknades till ungdom. Det hade naturligtvis varit önskvärt att man såg över hela den här delen, men det har handlat mycket om ekonomiskt utrymme för oss.
Herr talman! Det kan väl vara bra att titta på byggkostnaderna. Då är det en liten grupp som gör det. Sedan är det en liten grupp som tittar på taxeringen. En ytterligare grupp tittar på skatten. Var finns helhetssynen? Hade det inte varit bra med en boendekostnadsdelegation som fick ta ett helhetsgrepp om detta? Tyvärr är detta med bostadsbidragen en del av skattereformen, den andra sidan som man inte höll fast vid när bostadsbidragssystemet förändrades. Man kan inte ha en sådan hållhake längre. Det är ett orimligt krav i dag, att det är en åldersgräns som avgör om man får bostadsbidrag eller ej om man studerar. Även regeringen förespråkar det livslånga lärandet, att man skall studera som vuxen. Detta blir då en felaktig signal. Sedan fick jag inget svar på frågan om detta med investeringsbidrag. Kan vi återkomma till en diskussion om det är rimligt med hyresnivåer på 1 500 kr per kvadratmeter, samtidigt som vi ser att subventionssystemet fortfarande är under nedtrappning? Var skall människor bo, Lennart?
Herr talman! Nej, det är naturligtvis inte rimligt med sådana hyresnivåer. Det är klart att om Owe Hellberg och jag med andra krafter kan hjälpas åt att hitta lösningar för att få ned boendekostnaderna, så är jag naturligtvis beredd att ställa upp på det. När det gäller helhetssynen får det förhoppningsvis bli bostadsutskottet som får ha helhetssynen i dessa frågor. Sedan hoppas jag naturligtvis att man kan ha med helhetssynen i samband med de skattediskussioner som skall äga rum med de olika partierna framöver. Owe Hellberg har naturligtvis rätt i att höjningen av bostadsbidragen var en del av skatteomläggningen. Sedan tvingades vi att sänka bostadsbidragen beroende på den kaoatiska ekonomi som vi hade. Jag hoppas naturligtvis att man, när man diskuterar skatteproblematiken, även tar in sådant som hänger ihop med helheten, inte minst när det gäller de människor som bor dyrt i dag.
Herr talman! Jag vill ta upp lite grann om bostadsbidragen med Lennart Nilsson. Under förra riksmötet hade vi ett antal diskussioner om just bostadsbidragen. Jag minns att Lennart Nilsson i slutet gav en del erkännanden. Han sade att det naturligtvis hade varit bra om vi hade kunnat satsa ytterligare på bostadsbidragen och att det är någonting som vi sannolikt kommer att tvingas till i framtiden. Under de gångna åren gjordes besparingarna i viss mån tillsammans med Centerpartiet. Då var Kristdemokraterna, Vänstern och även Miljöpartiet i opposition och ville redan då göra något åt bostadsbidragen. När ni nu har Vänsterpartiet och Miljöpartiet med er, ökar då inte Lennart Nilssons tidigare uttalade vilja att göra någonting åt bostadsbidragen? Det är min första fråga. Sedan till sist: Bosparande och högre egeninsats ger lägre boendekostnader. Varför vill inte Lennart Nilsson ha ett bosparande egentligen?
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha ett bosparande. Det är bara att sätta i gång. Vad hela debatten har handlat om är statligt subventionerade system. Det är väl ingen i denna kammare som har något emot ett bosparande, utan man hoppas naturligtvis att de olika institut som finns på området sätter i gång och försöker finna olika system. Men det handlar ju också om pengar naturligtvis. Det beror på hur man prioriterar. Jag tycker att ni Kristdemokrater gör en ganska stor miss när ni bara riktar in er på just kärnfamiljen som ändå är en liten del, och så talar ni om bostadsbidragen. Samtidigt plockar ni bort så mycket pengar att det innebär stora problem inte minst för dem som Owe Hellberg och jag har resonerat om, nämligen ensamstående över 29 år och andra. För dem höjs hyrorna ganska kraftigt med Kristdemokraternas förslag. Det är möjligt att det inte är minst viktigt att lägga pengarna på barnfamiljer, men det finns också andra grupper i samhället som har ett behov av att bo någorlunda hyfsat, och de får kraftiga hyreshöjningar med Kristdemokraternas förslag.
Herr talman! Får jag då påminna Lennart Nilsson om att Kristdemokraterna har varit med i den del av budgeten som gäller bostadsbidragen sedan i våras. Vi har inte i nuläget sparat några pengar på ungdomsbostadsbidragen. Vartefter ekonomin tillåter behöver de säkert förbättras ytterligare. Här är vi faktiskt i stort sett överens. Kan vi hoppas att bostadsbidragen blir någonting som den nya majoriteten kommer att ta tag i? Det hade varit ett pekfinger åt rätt håll. Det vore intressant att höra.
Herr talman! Hoppas kan man väl alltid göra. Hur det sedan blir i praktiken beror naturligtvis på bedömningar i andra frågor. Både Ulf Björklund och jag vet ju att politikens område rymmer många olika fält som skall pusslas ihop. Det är klart att jag som bostadspolitiker vet vilken betydelse bostadsbidragen har. Jag skulle naturligtvis önska att det blev förbättringar. Det är ingenting som jag kan stå här och utlova, men jag anser att bra bostadsbidrag är en viktig del av en bra bostadspolitik, så att människor kan efterfråga en bostad till en rimlig kostnad.

Herr talman! Jag tänkte som komplement till Inga Berggrens anförande tala om två områden i årets budgetproposition. Det första gäller bostadsbidragen och det andra stödet till de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. Vi moderater har som mål att varje människa som har ett heltidsarbete skall kunna leva på sin inkomst. Det är orimligt att en heltidsarbetande skall vara beroende av bidrag. Grundprincipen i samhället borde självklart vara att den som betalar skatt inte skall behöva bidrag och att den som behöver bidrag inte skall betala skatt. Dagens system med bidrag skapar marginaleffekter som gör att man som enskild individ har mycket svårt att förändra sin livssituation. Resultatet blir detsamma i plånboken efter skatt, bidrag och avgifter. Detta slår hårt och snett mot familjer och individer. Det skapar även passivitet bland många medborgare, för situationen är som den är, tillvaron blir ungefär likadan vad man än gör. För många barnfamiljer har konsekvenserna av dagens bidragsregler blivit orimliga. Det gäller speciellt de hushåll där någon av föräldrarna är hemmavarande för att själv ta hand om sina barn eller där en av föräldrarna studerar eller är arbetslös. De hushåll som berörts mest är gifta eller sammanboende med egnahem på landsbygden. Förändringen har medfört att många familjer har förlorat ända upp till 2 000 kr i månaden. Det som vi befarade vid införandet av de nya reglerna visade sig också bli verklighet. För att lösa dagens problem måste framför allt tre av reglerna för bostadsbidragen ses över. För det första behövs en återgång till familjeinkomst som grund för beräkning. För det andra bör ytnormen avskaffas. För det tredje bör man avskaffa reglerna om att barnspension skall räknas in som bidragsgrundande inkomst när barnpensionen inte kan användas för att täcka hyreskostnaden. Vi moderater anser att bostadsbidragen till barnfamiljer skall prioriteras. Bostadsbidrag till hushåll utan barn och till ungdomar under 29 år skall avvecklas. Bostadskostnader för studerande är något som kan lösas inom ramen för studiemedelssystemet. Vi anser att bostadsbidragen bör samordnas med den övergripande socialpolitiken. I normalfallet måste en familj ges förutsättningar att leva på sin lön. Familjerna måste kunna göra nödvändiga prioriteringar som hänför sig till de önskemål och preferenser som finns inom familjen. Alla människor är olika och gör olika bedömningar av vad som är viktigt för dem. Därför måste staten skapa klara och långsiktiga regler - regler som gäller under en längre tid. Ständiga förändringar ger otrygghet och oöverskådliga konsekvenser för hushållen. Riksdagen måste skapa långsiktiga regler, så att människor kan planera sin framtid och slippa känna en osäkerhet om vilka regler som gäller. Förändrade regler kan stjälpa hela familjeekonomin. Hänsyn till försörjningsbörda kan huvudsakligen tas på två sätt: bidrag eller avdrag. Vi förespråkar att avdrag skall användas före bidrag. I de fall där en familj inte kan tillgodogöra sig ett avdrag, t.ex. för att inkomsten är för låg, skall bidrag utgå. Vi anser att bostadsbidragen på sikt skall ersättas av ett system som bygger på principen avdrag i stället för bidrag. Grunden för människors trygghet är inte bidrag utan att man kan leva på sin lön. Den insikten och politiska viljan borde vi alla ha. Herr talman! När det gäller stödet till lokala investeringsprogram vill jag här framföra några synpunkter. Utskottet lovordar programmet med motiveringen att i princip alla kommuner sökt bidraget och att det behövs för den omställning av olika samhällssektorer i en långsiktigt hållbar riktning som såväl riksdag som regering ställt sig bakom. Statsministern har en vision om ett "grönt folkhem" där en ekologisk omställning av samhället styrd av politiker skall driva fram inovationer och nya jobb. Det finns inom Regeringskansliet argument för "en mera anspråkslös och förnöjsam livsstil" där vi skall öva oss i "mättnadskänsla". Ur detta skall det växa fram nya exportindustrier och nya arbetstillfällen. Det är det sena 1900-talets rödgröna motsvarighet till 1700-talets "låt dem äta bakelser". Vi skall låtsas vara mätta. Kanske skall vi också öva oss i att inte ha ett arbete. Välstånd skapas inte uppifrån. Välstånd skapas underifrån av kreativa, arbetande individer och effektiva organisationer i en fri ekonomi. Inte kommer Sverige att bli ekologiskt omställt på grund av stödet för lokala investeringsprogram. Det kommer bara att ske om företagen sätter fart. Att kommunerna sedan söker pengar är ju självklart. Om man som beslutsfattare i en kommun erbjuds ytterligare statliga medel som man kan ansöka för åtgärder inom miljöområdet, något som man troligtvis har tänkt att göra men ännu inte prioriterat eftersom skolan, vården och omsorgen är de uppgifter man finner viktigast, söker man de statliga medlen. Det jag vänder mig emot här är att jag finner stödet ytterligt diskriminerande och snedvridande. Det är diskriminerande, för om man som kommun eller företagare redan har hållit sig framme inom miljöområdet och gjort omställningar för miljön är man utesluten från statliga medel och får stå för kostnaden själv. Därmed skapar politiker olika konkurrensvillkor. Den som inte varit alert kan däremot få bidrag - på ganska godtyckliga grunder kan åtminstone tyckas. Vilka kriterier som gäller för att få bidraget är ju mycket oklart. En kommun får inte medel medan en annan kommun med ett mycket liknande projekt får. Det kan, åtminstone om man är kommunalpolitiker, synas väldigt godtyckligt. De politiska beslutsfattarna i kommunen brukar inom sina ekonomiska ramar vara framåt och ha en vilja när det gäller miljöåtgärder. Men den viktigaste drivkraften för ekologisk omställning står företagen och konsumenterna för - inte kommunerna och politikerna. Företagen är de som är pådrivande inom miljöområdet. Risken är stor att de lokala investeringsprogrammen snedvrider konkurrensen och snarare senarelägger omställningen, för om man väntar och ser kanske man får statliga pengar. Jag kan bara konstatera att det inte är underligt att det aldrig går att sänka skatter i ett socialdemokratiskt samhälle. Skulle det bli någon krona över skapas det nya bidrag och nya myndigheter. Från Moderaternas sida vill vi begränsa statens utgifter genom att delvis begränsa statens uppgifter. Vi tror att det går att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart genom politiska direktiv och mål, ett samhälle där individen ställs i centrum och tar ansvar. Vi moderater vill inte ha ett samhälle där det kollektiva är det viktiga. För oss är det därför främmande att ställa oss bakom ett beslut om att staten utvidgar sina åtgärder. Det är därför vi säger nej till stödet till investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. I övrigt instämmer jag i Inga Berggrens anföranden och yrkanden.
Fru talman! Ewa Thalén Finné! Jag instämmer i att det nog behövs en översyn av bostadsbidragen. Och det är också möjligt att vi skall titta på det här när det gäller den samlade familjeinkomsten. Men jag kan inte dela din och Moderaternas åsikt och syn på att man skall ta bort bostadsbidrag till ungdomarna. Det är nämligen ett stort problem att vi har så många "mambos", ungdomar som egentligen är vuxna men som bor hemma på grund av att de inte har råd att skaffa en egen bostad. Det är inte riktigt anständigt att vi medverkar till att ta bort bostadsbidragen för dem. Jag tycker också att det finns skäl att erinra om att bostadsbidragen kostar staten 6 miljarder kronor. Så det är ganska mycket pengar man pratar om. Skall vi ha en omfördelning av det här tycker jag att vi inte får vara med om att skapa ett nytt system som kostar än mer pengar.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det finns ett problem med ungdomar och boendekostnader. Men vi vill ha ett helt annat system, där man ser över den totala skattebördan för de enskilda. Då kommer man att ha mer pengar att röra sig med. På det sättet anser vi att man löser många av dessa problem.
Herr talman! De ungdomar som i dag väljer att bo hemma hos sina föräldrar på grund av att de inte har pengar att betala hyran med kommer inte med ert förslag att få mer pengar. De kommer inte ens att få mer pengar med era föreslagna skattesänkningar, för oftast handlar det här om ungdomar som inte har arbete och som inte har pengar att betala skatt för.
Herr talman! Det som är vitsen med hela vårt förslag är ju att den här ungdomen som vi ser det kommer att ha ett jobb. Då har man också råd att betala hyra.

Herr talman! Eventuella åhörare! Jag kan konstatera att bostadspolitik som så mycket annat handlar om ideologi och klasspolitik. Jag kan konstatera att Moderaterna återigen har valt att föra en politik för dem som har goda plånböcker och hoppas att den rikedom som faller på dessa också skall falla tillbaka på dem som saknar. Jag tror inte på det. Under lång tid i det här landet har man fört en aktiv bostadspolitik för att stärka de svaga bostadskonsumenternas möjlighet till bra och billiga bostäder. Den politiken har varit framgångsrik, och vi har fått en hög boendestandard för de flesta i det här landet. Det har kunnat ske bara genom en planmässig och social styrning av bostadsbyggandet. Genom detta blir det möjligt för alla, oavsett klasstillhörighet och inkomst, att få tillgång till bra bostäder. Staten och kommunerna har tagit ett gemensamt ansvar för den sociala bostadspolitiken. Staten har gjort det via lagstiftning, kvalitetskrav och säkrad finansiering. Kommunerna har gjort det genom planering av nybyggnads och ombyggnadsbehov samt planering av mark och bebyggelse. Kommunerna har också tagit ett mycket stort ansvar via de kommunala bostadsföretagen genom förmedling, produktion och förvaltning av bostäder ur ett socialt perspektiv. De allmännyttiga bostadsföretagen har spelat en avgörande roll för den sociala bostadspolitiken ända sedan de infördes 1946. Syftet har varit att erbjuda bra och billiga bostäder för att fungera som både prispress och kvalitetshöjare på bostadsmarknaden. Att de som utgångspunkt har haft tillgänglighet för alla har skapat en garanti för dem som har stängts ute från den övriga bostadsmarknaden. Alla, oavsett klasstillhörighet och inkomst, har alltså haft rätt till en bra bostad. Det har också varit ett av fundamenten i den sociala bostadspolitiken, där ansvaret som sagt har vilat mycket tungt på de kommunala, allmännyttiga bostadsföretagen. Systemskiftet i svensk bostadspolitik har försvagat de allmännyttiga bostadsföretagen, och i dag ser man alltfler kommunala ägare ställa samma krav på sina bostadsföretag som de privata bostadsföretagen gör. Ett tydligt exempel på detta är att en del kommunala bostadsföretag kraftigt skärpt kraven på blivande hyresgäster och gjort det omöjligt för arbetslösa och personer med svag ekonomi att få en bostad genom bostadsföretagens försorg. Skattereformen och den ekonomiska kris som följde har dessutom skapat stora ekonomiska problem för en rad allmännyttiga bostadsföretag, och tillsammans med en vikande befolkning, med tomma lägenheter som följd, har flera av bostadsföretagen blivit en ekonomisk belastning för kommunerna. I fråga om detta vill jag ge Inga Berggren rätt. Den s.k. kommunakuten har inte underlättat för bostadsföretagen, och om vi i dessa kommuner vill se en fortsättning på de allmännyttiga bostadsföretagen, måste andra åtgärder vidtas. Samtidigt kan vi också se hur andra kommunala bostadsföretag, framför allt i de större städerna, har en mycket stark ekonomi. Vinsterna i dessa företag används enligt mitt förmenande inte på ett sätt som är förenligt med begreppet allmännytta. Tvärtom används vinsterna här till att finansiera annan kommunal verksamhet, antingen genom direkt vinstavkastning eller genom koncernbildningar med andra kommunala bolag. Genom försäljning av bostadsföretagen används också vinsterna till annan kommunal verksamhet, vilket ivrigt förespråkas av de borgerliga partierna. Alltför hög vinstutdelning har lett till att bl.a. Malmös kommunala bostadsföretag har förlorat sin status som allmännytta genom ett beslut i länsstyrelsen. Om staten skall kunna ta ett ansvar för den sociala bostadspolitiken måste staten också klargöra gränserna för hur kommunerna skall utnyttja sitt ägande och samtidigt skapa rimliga ekonomiska förutsättningar för att de allmännyttiga bostadsföretagen fortsättningsvis också skall kunna vara en självklar del av den sociala bostadspolitiken. Allmännyttan omfattar i dag en fjärdedel av alla hushåll, och genom sin hyresledande funktion sätter man en övre gräns för hyrorna i samtliga hyresfastigheter. Att då inte ha en tydlig lagstiftning som reglerar begreppet allmännyttiga bostadsföretag är enligt mitt förmenande inte rimligt. Det är därför med tillfredsställelse som vi från Vänsterpartiet ser att majoriteten i bostadsutskottet äntligen är beredd att ge regeringen i uppdrag att i lag definiera begreppet allmännytta. Vänsterpartiet har i sin motion om social bostadspolitik för hållbar utveckling visat vad vi anser vara en del av den nödvändiga definitionen. För det första skall företaget vara minst till hälften och helst helt kommunalt ägt, detta för att garantera det demokratiska inflytandet över bostadsföretagen. För det andra skall syftet med bostadsföretaget vara att ge kommunens invånare tillgång till goda bostäder med rimliga hyror, dvs. att syftet inte får vara att öka kommunens egen kassa. För det tredje skall självkostnadsprincipen gälla, dvs. att hyrorna fastställs utifrån kostnader under verksamhetsåret och utifrån behovet av fonderingar till underhåll och renoveringar över en längre period. För det fjärde får avkastningen inte överstiga motsvarande ränta på långfristiga skulder. För det femte skall bostadsföretagen aktivt arbeta med boendeinflytande, både avseende skötsel och förvaltning. Kritiken mot kommunala bolag och annan kommunal och offentlig verksamhet är många gånger riktig när det gäller den stelbenthet och den brist på inflytande som förekommer både avseende de anställda och de som är kunder i verksamheten. Denna kritik skulle man lätt kunna avfärda genom att se till att skapa de demokratiska instrument som ger medborgarna ett faktiskt inflytande och rätten att styra över de verksamheter som de själva utnyttjar. Först då blir den offentliga sektorn en riktig del av den demokratiska sektorn. Utöver en fungerande allmännytta behövs en rad andra åtgärder för att förstärka de utsatta gruppernas möjligheter på bostadsmarknaden. Kraftfulla åtgärder behövs för att komma till rätta med de problem som redovisas i avsnittet om boende för utsatta grupper. Vänsterpartiet har också lagt fram en rad förslag som aktivt skulle förbättra situationen i de s.k. utsatta områdena och även för bostadslösa och hemlösa. Dessa förslag kommer att behandlas av utskottet och kammaren vid senare tillfälle. En del av dessa förslag fick sin första prövning vid behandlingen av storstadspropositionen och röstades ned i kammaren. Förslagen återkommer i andra sammanhang, och jag hoppas och utgår från att fler till dess har förstått problemen och vilka lösningar som måste till. För att komma till rätta med dessa akuta problem kan det naturligtvis behövas riktade åtgärder av tillfällig natur. Men på längre sikt är det nödvändigt att vidta generella åtgärder för att lösa de problem som finns. Jag tror att politiken bör ta sin utgångspunkt i hur man förbättrar för dem som har det sämst ställt. Flertalet av de förslag som Vänsterpartiet för fram på det bostadspolitiska området har just den karaktären. Förslagen kommer att behandlas under den allmänna motionstiden. Men jag vill bara lite kortfattat redogöra för vad det är vi föreslår. Herr talman! För det första vill vi införa krav på obligatoriska kommunala boendeplaneringsprogram. Programmen skall beskriva kommunens planering för att tillgodose de prioriterade gruppernas behov av bostäder, åtgärder mot boendesegregationen och utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. I programmen bör man också redovisa åtgärder för boendekarriär inom olika delområden. Även i detta sammanhang vill jag ge Inga Berggren en liten eloge. Ett av de stora problemen inom de s.k. miljonprogrammen är bristen på möjlighet att göra boendekarriär. Och jag tror att vi måste se över förutsättningarna för att få en stabilitet i dessa bostadsområden. Det finns exempel på bostadsområden där omflyttningen årligen är närmare 30 %. Det är inte rimligt, och det skapar inte den trygghet i boendet som de flesta efterfrågar. Det måste alltså i detta fall sökas lösningar på hur man kan skapa möjligheter till boendekarriär inom områdena. För det andra vill vi återinföra lagen om bostadsförsörjning, vilket skulle innebära en obligatorisk bostadsförmedling som kan utnyttjas kostnadsfritt. Vi kan konstatera att antalet kommunala bostadsförmedlingar har mer än halverats sedan lagen försvann. Det har också skapat sämre förutsättningar för konsumenterna att efterfråga lägenheter. Det har också tagit bort ett instrument för kommunerna att styra boendet och på det sättet också kunna begränsa segregationen. För det tredje vill vi återinföra bostadsanvisningslagen. I dag har kommunerna mycket små möjligheter att tillgodose de allra svagaste gruppernas behov av bostäder. Bostadsanvisningen är en förutsättning. Tyvärr räcker inte socialtjänstlagen till. Socialtjänstlagen garanterar tak över huvudet, men den garanterar ingen rätten till en egen bostad. Bostadsanvisningslagen fanns som en möjlighet och en påtryckning både på de kommunala och på de privata bostadsbestånden att se till att dessa människor också fick rätten till en egen bostad. För det fjärde är det dags att se över boendekostnaden totalt, vilket Owe Hellberg har varit inne på tidigare. Byggkostnadsdelegationen borde utan någon egentlig större svårighet, enligt mitt sätt att se det, kunna omvandlas till en boendekostnadsdelegation med de utökningar som Owe Hellberg tidigare tog upp. Detta skulle skapa förutsättningar för att man skulle kunna se vad det är som egentligen har hänt. Jag har bara ytterligare en kommentar. Några talare har använt begreppet segregation på samma sätt som man alltid gör - segregation som ett enkelriktat fenomen och som bara finns i en del av boendet, nämligen i den del där de fattigaste bor. Segregation är något mycket värre än så. Segregation förutsätter nämligen att det finns en motsats. Segregationen är för mig ett utslag av ett klassamhälle om inte kommunerna och staten har de lagstiftande möjligheterna att se till att bryta boendesegregationen - och då menar jag bryta boendesegregationen och inte bara i de områden som i dag består av de fattiga utan också skapa förutsättningar för de medborgare som bor i de gamla miljonprogramsområdena att skapa sig förutsättningar att bosätta sig där de själva vill. Detta förutsätter att boendekarriären inte bara sker inom de utsatta områdena. Boendekarriären måste också ske i de områden där de största villorna ligger och där de största förmögenheterna finns. Här måste det skapas bostäder som är tillgängliga för de människor som vill efterfråga dessa typer av boende. Först när man är beredd att tala om boendesegregation på det sättet har man förstått vad ordet boendesegregation innebär. I övrigt vill jag bara instämma i de yrkanden som
Herr talman! Jag skulle vilja säga fel, fel, fel, när Sten Lundström påstår att det bara är de borgerliga kommunerna som har varit ivriga påskyndare för att sälja de allmänna bostadsföretagen. Så är det inte i verkligheten. Det är lika många socialdemokratiska kommunpolitiker som har tyckt att det har varit en lämplig åtgärd. Och det är kommunpolitikerna som har att bestämma i sin egen kommun. Om allmännyttiga bostadsföretag verkligen är till allmänhetens nytta skall de finnas kvar. Det tycker vi från Centerpartiet. Men om de inte är det, om de är osunda, finns det ingen anledning att slå vakt om dem. Det finns inte heller någon anledning att slå vakt om privata bostadsföretag som är osunda. Vi vet mycket väl att kommuner har pumpat in mängder av skattebetalarnas pengar i ägartillskott till just kommunala bostadsföretag. Vi vet också att kommunpolitikerna har tagit sitt ansvar och ifrågasatt om detta är rätt åtgärd. Blunda inte för verkligheten!
Herr talman! Mig veterligen har jag aldrig påstått att det bara är borgerliga kommunpolitiker som vill sälja ut de kommunala bostadsföretagen, Rigmor Ahlstedt. Jag har sagt att det som lyder under riksdagen när det gäller stödet till och säkringen av de allmännyttiga bostadsföretagen har lett fram till en rad stora konstigheter. Jag redovisade dem i mitt anförande. Sedan säger Rigmor Ahlstedt att kommunerna har skickat in mängder med pengar till de kommunala bostadsföretagen. Nej, det har man inte gjort. Det man har gjort är att man har skickat in en mängd pengar för att skapa bra och billiga bostäder åt sina kommunmedborgare. Man har alltså tagit ett socialt ansvar och med all rätt inte låtit marknaden göra det, därför att den skulle inte vara beredd att göra det.
Herr talman! Jag har själv suttit i styrelsen för kommunala bostadsföretag. Jag har själv varit med och sett till att man har fått okej till ägartillskott, inte på grund av att människor har saknat bostad just i den kommunen, men på grund av att man faktiskt förbyggde sig på 80-talet. Blunda inte för verkligheten!
Herr talman! Rigmor Ahlstedt, jag skall inte blunda för verkligheten. Att blunda för verkligheten är när man inte kan se vad skattereformen och de minskade subventionerna av boendet har lett fram till. De kommunala bostadsföretag som en gång gjorde en planering och byggde under slutet av 80-talet har blivit lurade, enligt mitt sätt att se. Förutsättningarna förändrades över en natt, den s.k. fantastiska natten, då skattereformen mellan socialdemokratin och Folkpartiet gick igenom. När möjligheterna för människor att få bostadsbidrag dessutom efteråt kraftigt beskurits har man drabbats av alltför höga hyror. Och människor har fått för dålig ekonomi, de kan inte efterfråga lägenheter. Dessutom har det förts en regionalpolitik som har lett fram till att ganska många mindre kommuner i dag tappar befolkning. Det måste man göra någonting åt. Samtidigt ser jag i min egen hemstad att folk blir mer och mer trångbodda. Det finns faktiskt en bostadsbrist. Det är inte rimligt att 60 000 lägenheter står tomma i andra delar av landet samtidigt som man har bostadsbrist i t.ex. storstadskommunerna.
Herr talman! Tack, Sten Lundström, för elogerna. Jag kan inte återgälda dem. Jag tror knappast mina öron när jag hör Sten Lundström med sådan emfas tala om att planekonomi skulle vara en social bostadspolitik. Sanningen är att den sociala bostadspolitiken har havererat. Subventioner, regleringar, hinder av olika slag har visat sig helt ofruktsamma. Det visar inte minst kommunala bostadsbolag på många orter som är i kris. Nu tycks majoriteten tro att nya regler och förbud skulle föra tillbaka en social bostadspolitik. Nej, det tror jag som moderat absolut inte på. Människor skall ges möjligheter, inte hinder för att en social bostadspolitik skall bli verklighet. Då är det människorna själva som skall bestämma, inte politiker, byråkrater och detaljregleringar.
Herr talman! Om Inga Berggren hade kunnat återgälda elogerna hade jag förstått att jag hamnat något fel i mitt anförande. Det var inga förväntningar jag hade. Nej, Inga Berggren, det är precis tvärtom. Det är den marknadsanpassning som har skett under de senaste åren som har ställt till det. De kommunala bostadsföretagens uppgift har varit och borde för evigt vara att se till att medborgarna i kommunerna har tillgång till bra lägenheter. De kommunala bostadsföretagens uppgift har inte varit att vara affärsdrivande, utan framför allt att vara en del av en social bostadspolitik. Det måste vara fullständigt omöjligt även för Inga Berggren att förneka att de kommunala bostadsföretagen har varit en helt avgörande förutsättning för att vi skulle kunna uppnå den boendestandard som vi i dag har.

Herr talman! Jag hade ingen aning om att det skulle vara så intressant och roligt att vara parlamentariker i bostadsutskottet som jag upplevt att det är. Det finns ett gammalt uttryck som står sig väl i vår tid: Mitt hem är min borg. Det säger vi gärna med stolthet i rösten. Barndomshemmet, hemmet i ungdomen, i vuxenåldern och förhoppningsvis det som blir ens hem när man själv inte orkar bestämma tillhör förutsättningarna för att vi människor skall må bra. Boendet är starkt förknippat med familjen. Därför skulle vi önska att vi fick en familje och bostadsminister. Jag skall nu göra ett litet komplement till Ulf Björklunds anförande och vill börja med bostadsbidraget. Flerbarnsfamiljer har fått det sämre. Vi kan inte nöja oss med att endast 60 % av antalet hushåll med hemmavarande barn kan ge varje barn ett eget rum. Neddragningarna av bostadsbidragen har drabbat barnfamiljerna. De besparingar som har gjorts i bostadsbidragen har inneburit ett trendbrott när det gäller stödet till barnfamiljerna. Reglerna för individuella inkomstgränser gör att hushåll där ena maken väljer att vara hemma hos barnen gör en brakförlust. Bostadsytan för beräkningsgrunden har minskat. Med denna verklighet kan jag inte förstå att vår statsminister i princip går ut och lovar gratis barnomsorg. Vi kristdemokrater vill ha den samlade familjeinkomsten till grund för bostadsbidraget. Vi vill höja ytgränserna för oreducerat bidrag med 10 kvadratmeter för alla hushållstyper. För att ytterligare förstärka bostadsbidragen vill vi höja det särskilda bidraget med 100 kr per barn. Till detta ändamål har vi i vår budget räknat upp bostadsbidraget med drygt 1 Vi har också i ett yttrande tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna pekat på de problem som uppstått i samband med det preliminära och slutliga bostadsbidraget. Bostadsbidraget måste prövas vid fler tillfällen så att familjer som ändrar sin inkomst slipper samla på sig stora skulder. Sedan säger Lennart Nilsson att vi är med om att höja hyrorna. Han säger att vi drar in på räntebidragen. Det gör vi. Men egentligen, Lennart Nilsson, tycker jag att vi ligger ganska lika om vi gör ett byte. Ni vill alltså ha 7,5 miljarder i räntebidrag. Vi vill ha 6 miljarder. Ni vill ha 6 miljarder i bostadsbidrag, och vi vill ha 7 miljarder. Skillnaden är inte så stor. Egentligen kommer skillnaden att bli till vår fördel om vi använder rätt kalkyl. År 1997 fick Lennart får han enligt prognos 1,2 miljarder över på detta konto. Vi vill kontra med att fastighetsskatten på krisårgångarna går in senare. Dessutom byggs det i år inte mer än 8 000 lägenheter mot kalkylerade 12 000, alltså två tredjedelar av det regeringen tror. Med facit i hand 1999 kanske vi kan ta i hand. Det skulle vara minst lika värdefullt för barnfamiljerna att förverka radikalt sänkta hyror för boendet än att t.ex. välbeställda familjer skulle få gratis barnomsorg. Flera hushåll har trots en låg räntenivå inte märkt detta på hyresavin. De har inte fått lägre hyra. Särskilt svårt har personer som lever på a-kassa. Av en genomsnittlig inkomst går en tredjedel av lönen efter skatt till hyra. Herr talman! Jag tänker på rätten till ett hem. Det står i regeringsförklaringen att bostadspolitiken skall vara en social rättighet. Men ändå har vi en stor grupp människor som är bostadslösa, varav ett flertal är hemlösa. Det blir allt vanligare att vi ser uteliggare. Flera av dem är kvinnor med psykiska funktionshinder. Då räcker det inte att regeringen satsar 10 miljoner kronor per år till kommunerna. Det är frivilligt för kommunerna eller ideella organisationer att söka dessa medel. Det måste bli en snabb uppföljning. Därför säger vi att den bostadssociala utredningen snabbt måste komma med direkta förslag på detta område. Därför yrkar jag bifall till Kristdemokraternas reservation nr 26. Herr talman! Regeringens förslag att utplåna bostadsforskningen är ödesdigert. Från ett tidigare anslag till byggforskningen på drygt 164 miljoner kronor är regeringen nu beredd att gå ned till 64 miljoner kronor. Av dessa är 61 miljoner kronor redan uppbundna i pågående projekt. Kvar blir 3 miljoner kronor till hela den samhällsutveckling som staten förordar. Den externa finansieringen var 181 miljoner kronor år 1997. Nu bedömer regeringen, utan att tillfråga aktörerna inom plan-, bygg och bostadssektorn, att dessa i högre grad än tidigare tar hand om kunskapsförsörjningen. Själva svarar aktörerna att den samverkan som byggts upp kommer att raseras, eftersom de har gått in och velat anslå medel för just en samverkan. När regeringen drar ned sina insatser kommer de att tvingas att retirera på samma sätt. Kristdemokraterna har inte stillatigande kunnat se på detta skådespel. Därför har vi i vår budget tillfört 50 miljoner kronor från anslaget för lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Detta har fått en majoritet i bostadsutskottet, vilket vi är tacksamma för. Vår byggforskning har ett gott anseende internationellt. Det är viktigt. Denna nedskärning, med dubbel effekt genom att aktörerna drar sig ur, gör att 200-300 forskare och doktorander skulle riskera att behöva lämna sina tjänster redan från årsskiftet. Det skulle drabba utbildningen av arkitekter, civilingenjörer osv. En annan sektor som skulle drabbas är kvinnoforskningen. Boendesektorn är ett hittills manligt dominerat område. Skämtsamt kan man säga att männen bygger och planerar våra bostäder och att kvinnorna bor i dem. Det är väl att dra till, men lite så kan man säga att det är. I budgetpropositionen föreslår man en markant neddragning av anslaget till byggforskning. Det är påtagligt att kvinnors forskning om bostäders utformning kommer att drabbas hårt. Därför måste denna forskning uppmärksammas på ett speciellt sätt. Jag tror inte att den manligt dominerade byggsektorn kommer att specialdestinera medel till kvinnoforskning. Därför vill vi kristdemokrater öronmärkta 25 Detsamma gäller forskningen inom handikappområdet. Det blir inte ett område som näringslivets aktörer kommer att kasta sig över. Det är också ett drastiskt steg att dra bort byggforskningsstödet om man vill ha rätsida på sjuka husfenomenet. Mycket av dagens byggforskning rör livslängds och kretsloppsfrågor för byggnader och anläggningar, miljöfrågor kring den byggda miljön och system för resurssnålt byggande. Vi har fått ett nytt inressant område inom boendet, IT i boendet i genusperspektiv - jag hoppas att det är till kvinnors fördel - boendeförutsättningar med sociala lösningar osv. Vilken aktör på marknaden tar itu med forskning kring bostadssegregation? Vem forskar för att finna lämpliga bostäder för det ökade antalet hemlösa? Herr talman! Vi kristdemokrater har också talat om studentbostäderna. Vi tycker därför att det var konstigt att regeringen ville dra bort 45 miljoner kronor. Vi anvisade direkt dessa 45 miljoner kronor tillbaka i budgeten. Det visade sig senare att det fanns ansökningar den 31 oktober om 7 958 lägenheter. 600 oktober. Om alla dessa skulle tillstyrkas skulle det behövas ytterligare 72 miljoner kronor. Vi hoppas att även de ansökningar som har kommit in efter den 12 oktober skall få bli delaktiga. Flera har säkert startat sin projektering och byggnation. Sedan har vi inomhussidan - allergiproblemen. Jag var den 5 oktober i en skola, som egentligen direkt skulle behöva allergisaneras. Men för att få möjlighet att söka stöd till ekologisk omställning gäller det inte enbart att sanera utan att kunna redovisa nyckeltal för miljöeffekter osv. Vi fick t.o.m. hitta på att vi måste ha en bassäng för att ackumulera energi. Det är viktigt och vällovligt. Men det vi önskade först var åtgärder för allergisanering, så att inte barn behöver vistas inne i ett sjukt hus. Detta gäller även för familjer. Därför har vi kristdemokrater velat öronmärka 200 miljoner kronor till allergisanering och som kan hjälpa till med fukt och mögelskador. Det har visat sig vara stora bekymmer. År 1999 har av Folkhälsoinstitutet klassats som Inneåret 99. Man säger att alla skall må bra inomhus. För tids vinnande nöjer jag mig att yrka bifall till de reservationer och yrkanden Ulf Björklund har lagt fram kompletterat med mitt yrkande om bifall till reservation nr 26.

Herr talman! Jag vill fråga Ulla-Britt Hagström om det hon sagt tidigare stämmer. Ni vill höja bostadsbidraget för barnfamiljerna med 100 kr. Det kan finnas skäl att titta lite närmare på det förslaget så småningom, och vi kanske kan enas. Men enligt uppgift, och vad jag kan läsa i budgeten, har ni inte pengar till detta inom bostadsutskottets område. Ni måste ta de pengarna någon annanstans. Jag fick en uppgift att ni för att finansiera höjningen tar från barnfamiljernas barnbidrag. Det blir en kullerbytta för mig. Jag får inte ihop att det skulle bli bättre för barnfamiljerna.
Herr talman! Det behöver inte ses som en större kullerbytta. Vi tar 50 kr av barnbidraget. Det betyder att vi börjar att se barnbidraget som till viss del behovsprövat. Det är en mycket liten del. Vi tar 50 kr av barnbidraget, och vi för över det till familjer som verkligen behöver detta stöd, dvs. de som verkligen är beroende av bostadsbidrag. Det betyder att familjer med relativt god ekonomi får 50 kr mindre per barn. Det tycker vi är en fråga om solidaritet.
Herr talman! Jag beklagar att inte ens Kristdemokraterna står för valfrihet för barnfamiljerna.
Herr talman! Jag förstår inte vad detta bara skulle ha med valfrihet att göra. Vi arbetar verkligen för barnfamiljerna. Kristdemokraterna är det parti som lyfter fram familjen i alla sammanhang. Vi vill ha en familje och bostadsminister osv. Att välja bostad skall också innebära att man kan betala sin hyra. Vi vill föra över till dem som har minst resurser för att dessa familjer också skall kunna ha valfrihet.
Herr talman! Utifrån Ulla-Britt Hagströms värnande om de bostadslösa kanske man kan tänka sig att Kristdemokraterna kommer att stödja Vänsterpartiets krav på att återinföra bostadsanvisningslagen. Talar man med de människor inom socialtjänsten som arbetar med just bostadslösa och hemlösa saknar de allra mest den gamla bostadsanvisningslagen och de bostadsanvisningsavtal som det ledde fram till. Jag kanske kan uttrycka en from förhoppning om att ni är beredda att ändra lagstiftningen på ett sådant sätt att bostadsanvisningslagen kommer tillbaka.
Herr talman! Det har visat sig att de bostadslösa och t.o.m. de hemlösa utgör ett större antal i kommunerna än vad kommunernas sociala förvaltningar vet om. Detta upplever polisens arrestvakter, som rapporterar det. Nu är detta kommunernas uppgift. I socialtjänstlagen har dessa personer rätt till en bostad. Därför vill jag först se hur kommunerna löser detta, tillsammans med att den bostadssociala utredningen snabbt kommer fram och verkligen blir aktiv i den här frågan, innan jag talar om en ny lagstiftning. Men jag kan lova att vi kommer att noga följa och bevaka denna fråga.
Herr talman! Det är en av de missuppfattningar som finns när det gäller socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen garanterar folk tak över huvudet, det är rätt. Men den garanterar ingen en egen bostad. Med bostadsanvisningslagen kunde man via kommunen tvinga fram lägenheter till de människor som var hemlösa och bostadslösa. Men socialtjänstlagen garanterar bara tak över huvudet. Därför behövs det en förstärkning av lagstiftningen. Det är faktiskt inte svårare än att man behöver återinföra den gamla bostadsanvisningslag som fanns.
Herr talman! Jag kommer själv direkt från kommunalpolitiken. Jag tror inte att någon kommunpolitiker i framtiden kommer att nöja sig med att inte kunna ge bostad åt alla sina invånare. Det kommer att bli en stor prestigeförlust för ett sådant kommunalråd. Dessutom har handikappföreningarna kommit in väldigt mycket på det här området. Hemma i min kommun diskuterar vi direkt vad vi skall göra när vi ser att detta drabbar psykiskt funktionshindrade. Först vill jag se hur vi kan lösa detta tillsammans genom ett hårt tryck på kommunerna i stället för att gå in i en ny lagstiftning direkt.
Herr talman! Jag är också fortfarande delvis kommunpolitiker. Det som saknas i den kommunalpolitiska debatten är frågorna om boendeplanering och bostadsförsörjning och om hur vi skall stödja de hemlösa, svaga och utsatta grupperna. Där har vi ett förslag. Vi tycker att kommunerna skall upprätta obligatoriska boendeplaneringsprogram i samband med att man ser över sina översiktsplaner. Det skall man göra minst en gång per mandatperiod. Då lyfter man den här frågan till den nivån, till det offentliga rummet i kommunen. Programmen lyser med sin frånvaro i stort sett i alla kommuner i dag. Man överlåter det här till de kommunala bostadsbolagen, till de privata bostadsbolagen och eventuellt till socialtjänsten. Det fungerar inte. Ansvaret finns inte, Ulla-Britt
Herr talman! I den frågan kan jag hålla med Owe Hellberg. Jag tror att kommuner med aktning faktiskt tittar på att man har sådana typer av program. Det är jag van vid från den kommun jag kommer från. Det är ju viktigt för hela samhällsplaneringen över huvud taget. Har inte kommunerna det måste vi inför år 2000 se till att 1999 blir det år då kommunerna verkligen har mål för att ingen skall behöva vara hemlös eller bostadslös.

Herr talman! Jag vill börja med att för ordningens skull börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Vi eftersträvar mångfald på svensk bostadsmarknad. Vi tror på ett blandat boende med bostadsrätter och villor, med privata, allmännyttiga och kooperativa hyresrätter. Vi menar att bostaden är en rättighet, och inte en handelsvara. För att uppnå våra målsättningar om ett boende utan segregation, med starkt boendeinflytande, bra boendemiljö och låga boendekostnader krävs en betydande allmännytta. Det krävs en allmännytta som till huvuddelen byggts upp med gemensamma medel, finansierade över statsbudgeten, med väl specificerade mål. Det krävs en allmännytta som skall drivas utan vinstintresse, där hyrorna baseras på självkostnad, och därmed pressar ned hyresnivåerna i hela beståndet. Det krävs en allmännytta som återinvesterar eventuella överskott och därmed låter dem komma alla hyresgäster till del. Det krävs en allmännytta som prövar nya former för boinflytande och boendedemokrati och därmed blir en bostadspolitisk spjutspets även på detta område. Om allmännyttans syfte radikalt förändrats genom exempelvis ombildning eller utförsäljning måste naturligtvis staten ifrågasätta om finansieringen kan kvarstå. Förändringar som hotar själva grundvalen för finansieringen bör också resultera i åtgärder för att säkerställa syftet med investeringen. Alternativet är att kapitalet återförs till statskassan. Allmännyttans roll som hyrespressare och bärare av självkostnadsprincipen sätts i blixtbelysning på de orter där de allmännyttiga bostadsföretagen sålts ut. Konsekvenserna i form av dramatiska hyreshöjningar och social utslagning har inte låtit vänta på sig. Ett av de tydligaste exemplen hittar vi i Nacka utanför Stockholm. Där har hyrorna höjts med 3 950 kr. Det är mer än i motsvarande lägenheter i Stockholms kommun. Detta blir konsekvensen om allmännyttan säljs ut. Det står var och en av kammarens ledamöter fritt att räkna ut hur höga hyreshöjningarna i ert valdistrikt och er hemkommun blir om moderaterna får diktera bostadspolitiken. Det står var och en fritt att räkna ut hur många som tvingas lämna hus och hem för att de inte klarar av den hyressättning som blir resultatet av allmännyttans utförsäljning. Det blir hyreshöjningar som inte kommer kommunmedborgarna till gagn genom förbättrad service och som inte kommer de boende till gagn genom höjd standard. Det blir hyreshöjningar som endast gynnar privata fastighetsägare, som får ökad avkastning på insatt kapital. Det är sannerligen en omvänd bostadspolitik: för kapitalägarna, mot hyresgästerna. Utskottet vill tydligare definiera allmännyttans roll som en viktig del av den sociala bostadspolitiken. Vi vill understryka självkostnadsprincipen och behovet av långsiktiga och gynnsamma villkor för de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta ger utskottet genom detta betänkande regeringen till känna. Jag vill också passa på att sträcka ut en öppen hand till de partier som trots att de i dag röstar mot utskottet i dessa delar vill föra en positiv och framåtsyftande diskussion om allmännyttans roll. Tillsammans kan vi skapa den jordmån som krävs för att allmännyttan skall kunna spela en betydelsefull roll i 2000-talets bostadspolitik. Det är min förhoppning att vi, när regeringen återkommer med konkreta förslag, kan samla en bred majoritet i denna kammare. Herr talman! På flera håll i landet diskuteras nu utförsäljning av allmännyttiga bostadsföretag eller ombildningar av fastigheterna till bostadsrätter. En massiv utförsäljning eller ombildning av de allmännyttiga bostadsföretagen hotar i grunden den sociala bostadspolitiken. Den hotas genom att det inte längre kommer finnas företag som hyr ut till självkostnadspris och därmed pressar ned hyrorna. Den naturliga följden är hyreshöjningar, hyreshöjningar som kommer göra det svårt för vanliga människor att upprätthålla en rimlig boendestandard. I förlängningen innebär en massiv utförsäljning och ombildning slutet på bruksvärdeshyror och därmed införandet av marknadshyror. Ombildning har hittills uteslutande skett i citylägen eller andra attraktiva lägen. Detta gör att attraktiva områden rensas på hyresrätter och därmed på människor med normala inkomster. Effekterna av denna klassmässiga rensning blir att endast höginkomsttagare eller förmögna har råd att bosätta sig i attraktiva områden. Segregationen accelererar och våra innerstäders kärnor blir till reservat för de redan rika. Det förtjänar också att nämnas att dessa ombildningar endast kunde komma till stånd genom den borgerliga riksdagsmajoritetens tricksande med ombildningslagarna 1991-1994. Då hördes ingen borgerlig kritik om ingripande i det kommunala självbestämmandet. När vi nu överväger att återinföra exempelvis medborgarnas minoritetsskydd vid ombildning står ni här och skriker er hesa om det kommunala självbestämmandet. Det är tydligt att det kommunala självbestämmandet bara är viktigt om det gynnar moderat politik. Sällan har principlösheten som princip varit så upphöjd som i den moderata retoriken. Erfarenheterna från tidigare år säger oss att många hyresgäster farit illa och känt sig överkörda vid dessa ombildningar. Omsättningen på hyresgäster i de ombildade föreningarna har varit mer än dubbelt så stor som för hyresgäster i allmännyttan. Utskottet kommer därför i ett kommande betänkande att diskutera möjligheten att stärka minoritetsskyddet för dem som önskar bo i hyresrätt i allmännyttan. Utskottet vill också att regeringen kommer tillbaka med förslag för att garantera marknadsmässiga priser vid ombildningarna. Vid tidigare ombildningar har miljonbelopp förts över från kommunmedborgarna till bostadsrättsköparna vid varje enskild bostadsrättsaffär. Detta är oacceptabelt. Kommunallagens likställighetsprincip måste hävdas och prisbildningen ske med det sammanlagda bostadsrättsvärdet som grund. Herr talman! I debatten har det främst från moderat håll rests kritik mot utskottets förslag. Det kan då vara passande att erinra om grunden till utskottets betänkande, nämligen den enorma förmögenhetsomflyttning som ägde rum förra gången hyresrätter omvandlades till bostadsrätter. I Stockholm såldes tusentals hyreslägenheter ut som bostadsrätter. Den genomsnittliga skillnaden mellan det pris hyresgästen betalade och marknadspriset för bostadsrätten var 9 000 kr kvadratmetern. Det innebär att köparen av en normaltrea på 80 kvadratmeter gjorde en snittvinst på 720 000 kr. De som fått betala denna vinst är de övriga kommunmedborgarna, som tvingats se sin gemensamma egendom reas ut till underpriser och som förutom kapitalförlusten berövas möjligheten att bosätta sig i ett attraktivt bostadsområde. Varför motsätter sig då de borgerliga partierna marknadspriser, de som i varje annan fråga prisar marknadens förtjänster? Varför skall endast medborgarnas gemensamma egendom säljas till underpriser, och varför erbjuds inte alla kommunmedborgare detta klipp? Svaret är lika enkelt som det är genant för den moderatledda oppositionen. Skulle inte lägenheterna reas ut, med privata miljonvinster som följd, skulle ingen köpa dem! Detta har flera borgerliga debattörer hävdat i medierna, däribland det borgerliga borgarrådet i Stockholm Sten Nordin. Det framgår också av de undersökningar som gjorts vid försäljning av hyresrätter som bostadsrätter. 60 % av de som ombildat nämner möjligheten till ekonomisk vinst som enda skäl för ombildning, och endast 10-15 % har andra bevekelsegrunder än egen ekonomisk vinning. Herr talman! Sällan har skillnaderna i svensk bostadspolitik visats så tydligt som nu. Å ena sidan har vi en moderatledd borgerlighet som vill sälja ut det gemensamma bostadsbeståndet till underpriser, avskaffa bruksvärdessystemet och omöjliggöra för vanliga människor att bosätta sig i attraktiva områden. Det är en borgerlighet som inte viker för och som inte ens orkar kommentera de sociala följderna av sin egen politik - följder i form av social utslagning och segregation. Å andra sidan finns majoritetens förslag om att utveckla de allmännyttiga bostadsföretagen och vidareförädla bruksvärdes och självkostnadsprincipen och därmed möjliggöra för folkflertalet att kunna bo till rimliga priser i attraktiva områden. Marknadshyror och privatisering eller bruksvärde och socialt ansvarstagande - detta, herr talman, är den kristallklara skiljelinjen i svensk bostadspolitik.

Herr talman! Jag undrar vem som skriker sig hes, Anders Ygeman. När argumentationen är svag, höj rösten. Jag vill passa på att ställa de frågor som jag ställde till Lennart Nilsson tidigare under kvällen med utgångspunkt i att majoriteten i utskottet, som Anders Ygeman tillhör, på nytt vill ställa upp hinder för kommunerna när det gäller att omstrukturera bostadsbolagen. Vad svarar Anders Ygeman den hyresgäst - en barnfamilj, en pensionär eller en ung människa - som vill bilda en bostadsrättsförening och köpa sin fastighet för att få ett bättre boinflytande och känna en större trygghet? Det är dessa skäl som har framkommit när man har frågat varför hyresgästerna vill göra detta. Skall man ha en speciallagstiftning för Stockholms innerstad? Hur tänker Anders Ygeman göra om samma frågeställning kommer upp i Tensta eller Rinkeby eller i en kommun som på grund av ett missskött bostadsbolag vill omstrukturera och erbjuda sina hyresgäster att köpa hyresrätter? Genom beställningen från utskottet lägger regeringen fram förslag som stoppar den möjligheten för kommunerna.
Herr talman! Det enklaste är naturligtvis att uppmana Inga Berggren att läsa betänkandet. Där står nämligen det majoriteten föreslår. Vi föreslår att man skall ta ut marknadspriser vid ombildning. Det betyder per definition att vi även i fortsättningen skall kunna ombilda hyresrätter till bostadsrätter. När det gäller ombildning i Tensta och Rinkeby är det naturligtvis en vacker saga. Problemet är att sagan inte finns i verkligheten. De 42 ombildningar som har skett i Stockholm har alla skett i attraktiva områden, och 40 av dem i city. Av de 100 bostadsrättsföreningar som har bildats de senaste månaderna återfinns inga i Tensta och Rinkeby. Den förevarande majoriteten i Stockholms stadshus frågade samtliga hyresgäster i Tensta och Rinkeby om de ville ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Svaret blev nekande. Men om de skulle ändra sig är det fritt fram att ombilda. Vi har inte ändrat på det. Vi poängterar bara att det är kommunallagens likställighetsprincip som skall gälla och att det är marknadspriser som skall tas ut. Vi har i motsats till Inga Berggren frågat hyresgästerna vad de vill.
Herr talman! Jag återkommer ändå till att jag uppfattar att dessa förslag inte stämmer riktigt överens med verkligheten. Man vill förbjuda hyresgästerna att köpa huset de bor i till gängse marknadspris samtidigt som ett bostadsbolag till samma pris skulle sälja huset till vilken hugad köpare som helst. För mig är det en diskriminering av hyresgästerna. Det kan väl ändå inte vara meningen?
Herr talman! Det blir nästan lite pinsamt. Jag vill återigen uppmana Inga Berggren att läsa betänkandet. Där står ingenting om att förbjuda någon att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Där står ingenting om att förbjuda försäljning av allmännyttan. Tvärtom står det att man skall kunna göra den typen av omstruktureringar. Vad som däremot står är att vi vill ha blandade upplåtelseformer. I motsats till moderaterna vill vi nämligen i verkliga världen låta folk välja, och vi vill även låta folk välja allmännyttan. Moderaternas valfrihet innebär att man kan välja vad man vill, men om man inte har några pengar får man bara välja att bo i ett problemutsatt bostadsområde. När den moderata bostadspolitiken prövades i praktiken i Nacka försvann möjligheten att bosätta sig i ett allmännyttigt bostadsföretag. Läs betänkandet, Inga Berggren, så kan vi återkomma till debatten i kammaren vid ett annat tillfälle.
Herr talman! Ingen har höjt rösten tidigare här i kväll. Det är Anders Ygeman själv som skriker så att han blir lite hes och dricker lite vatten. Jag förstår inte varför Anders Ygeman i detta ärende sätter kapitalet mot hyresgästerna som han gör. Han får faktiskt lov att förklara det. Jag tycker att det finns en väldig falskhet i hans inledning. Han pratar om valfrihet, men det vill han egentligen inte ha. Jag tycker också att vi skall vara så tydliga att vi, när vi talar i Sveriges riksdags kammare, inte bara talar om stockholmarna utan om hela landet. Jag tycker att det kan finnas en viss ödmjukhet i det. Jag tror dock inte att man skall sätta kapitalet mot hyresgästerna. Det finns ju olika behov i olika åldrar. När man är ung kanske man vill bo i hyreshus, eftersom man inte riktigt har bestämt sig. När man bildar familj kanske man faktiskt vill ha en villa - och det spelar ingen roll om man är moderat, socialdemokrat eller centerpartist; det är lika för allihop. Slutligen tror jag att vi i framtiden kommer att få se att många svenskar som blir gamla och som har möjlighet till en viss valfrihet kommer att välja att bo i hyreshus hemma i Sverige och kanske flytta utomlands. Vem vet, kanske Anders Ygeman själv blir en av dem som skaffar sig en villa. Kanske önskar han då att han inte hade satt hyresgästerna mot kapitalet så hårt. Jag förstår inte hans argumentation.
Herr talman! Jag får börja med att be om ursäkt för att jag på grund av förkylning är lite hes och tvingas dricka vatten. Det beror inte på att jag höjer rösten i kammarens talarstol. Jag kan instämma i nästan allt Rigmor Ahlstedt säger. Vi vill ha hyresrätter, framför allt i allmännyttan. Vi vill ha bostadsrätter. Vi vill ha villor. Vi vill ha radhus. Det enda vi säger är att det måste vara en blandning av upplåtelseformerna. När vi ser denna blandning hotad på bostadsmarknaden måste vi också vidta åtgärder för att kunna upprätthålla den. När vi också ser att kommuner vill sälja ut det kapital som kommunmedborgarna gemensamt har byggt upp till underpriser, när vi ser att det sker förmögenhetsomflyttningar i storleksklassen 750 000 1 000 000 kr vid varje sådan omflyttning - då måste vi hävda den kommunala likställdhetsprincipen och grundlagens icke-gynnandeprinciper. Det är det detta betänkande handlar om, och det är det vi vill göra. De kommuner - det må vara i landsort eller i storstad - som behöver omstrukturera sitt bostadsbestånd skall ha sin fulla frihet att göra det, men de måste kunna ta sitt sociala ansvar för den gemensamma bostadspolitiken. Annars har vi som riksdag en skyldighet att gripa in.
Herr talman! På det här området tänker jag i alla fall inte vara med och ta kommunpolitikerna i örat och tro att jag som riksdagspolitiker är bättre skickad att bestämma vad man skall göra i vare sig Stockholm, Uppsala, Piteå eller var det än är. Om Anders Ygeman tycker att han vill ha valfrihet skall vi gärna ställa upp på det, men då får han vara med och se till att det skapas verkliga förutsättningar för neutralitet i boendeformerna.
Herr talman! Jag kan lova Rigmor Ahlstedt att jag skall medverka till att få neutralitet mellan upplåtelseformerna och att vi tillsammans skall verka för valfrihet och pluralism på den svenska bostadsmarknaden. Men tänker inte stå stillatigande när jag ser kommuner sälja ut medborgarnas kapital till underpriser. Det är ett kapital som medborgarna tillsammans med ledamöterna i Sveriges riksdag och staten har byggt upp med ett specificerat syfte, nämligen att ge kommunmedborgarna bostäder till självkostnadspris. Upphör det syftet måste vi också kunna vidta åtgärder för att i vilket fall som helst garantera de grundlagsmässiga rättigheterna.

Herr talman! Efter att ha hört Anders Ygeman tala här förstår jag att man har problem. Man har problem om man har sitt mentala centrum i de kommunala bostadsföretagens styrelserum och sin näsa för djupt i de kommunala bostadsbolagens böcker. Om inte annat begränsar det sikten, både vad avser hur många hyreslägenheter det finns i Nacka och vad avser perspektiven på exempelvis det kommunala självbestämmandet. De kommunala bolagen, för att återgå till verkligheten, köper och säljer fastigheter dagligen. De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm, för att ta exempel från min egen hembygd, har under den gångna mandatperioden under socialdemokratisk ledning sålt fastigheter med mer än 8 000 lägenheter, dvs. dubbelt så många som man tidigare sålde till bostadsrättsföreningar. Detta har gjorts till vanligen förekommande aktörer på Stockholms fastighetsmarknad och till normala marknadspriser för Stockholmsområdet. T.o.m. ett stort hus i centralaste Stockholm, det s.k. Taubehuset vid Slussen, har på detta sätt övergått i en expanderande privat fastighetsägares ägo. Allt har skett under socialdemokratisk ledning. Det har skett utan någon som helst protest från vare sig regeringen eller andra socialdemokrater på riksnivå. Oron och nervositeten i de socialdemokratiska mellangärdena ger sig till känna först när hyresgäster börjar intressera sig för att köpa de hyreshus de bor i. Det är då oron kommer. Vilken fräckhet! Skall hyresgästerna köpa hyreshusen? Det måste vi genast stoppa! Så tycks de socialdemokratiska ideologerna resonera. De socialdemokratiska initiativen i bostadsutskottet syftar direkt till att diskriminera hyresgästerna som köpare av de hyreshus de själva bor i. Om hyresgästerna har denna fräckhet att vilja köpa de hyreshus de bor i skall de åtminstone få betala mycket mer för husen än om vanliga fastighetshandlare hade köpt dem - på annat sätt kan man inte tolka bostadsutskottets socialdemokratiskt ledda majoritet. Vi har i kväll hört argumenten från flera talare mot att hyresgästerna skulle få äga sin egen bostad. Den kommunala makten över bostadsmarknaden minskar. Kommunalpolitikerna kan inte styra bostadsmarknaden på samma detaljerade sätt som tidigare. Spåren, herr talman, efter den kommunala styrningen av våra samhällens bostadsväsende visar dock inte entydigt på att det vore en förlust om kommunalpolitikerna finge mindre inflytande över bostadsmarknaden. Senast i dag har rättsinstanser underkänt den kommunala socialdemokratiska tillämpningen av hyreslagen. Herr talman! Det verkliga skälet till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motvilja mot att hyresgästerna köper sina hyreshus är nog i stället att de, till skillnad mot vad som gällde under HSB:s och Riksbyggens glansdagar, numera är direkta motståndare till ett brett folkligt bostadsägande. Det är därför man på det här uppseendeväckande sättet vill diskriminera hyresgästerna som köpare av hyreshus. Hellre ger man ett stöd i ryggen till de traditionella hyreshushandlarna än ger hyresgästerna en sportslig chans att till normalt hyreshuspris förvärva sina hus. Hur var det Anders Ygeman sade alldeles nyss? Jo: för kapitalisterna mot hyresgästerna - även om han gav den meningen en annan innebörd tidigare. Om man på det här sättet trissar upp priserna då hyresgästerna vill köpa sina hyreshus begränsar man dessutom möjligheterna för hyresgästerna att köpa sina hyreshus genom att man håller fastighetspriserna på en hög nivå. Man får då inte ut så många bostadsrätter, och på det viset kommer priserna på bostadsrätter att vara så höga att vanliga människor inte ges möjligheter att köpa en bostadsrätt. Herr talman! Oavsett vad Socialdemokraterna och Vänstern säger är inte enskilt ägande ett hot mot samhällets fortbestånd - tvärtom. Det är ett av skälen till att jag vill instämma i det yrkande som Inga Berggren redan har framfört.

Herr talman! Det kan vara värt att påminna Carl Erik Skårman om vem som införde ombildningslagen. Efter sex år med borgerligt styre kom 1982 en socialdemokratisk regering som under Hans Gustafsson som bostadsminister för första gången tillät ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, någonting de fyra borgerliga regeringarna sex år tidigare inte mäktat med. Skälet till att vi har den här diskussionen i dag är att den borgerliga regeringen sedan började tricksa med den lagen mellan 1991 och 1994. Det är de avarter som blev effekten av det tricksandet som vi nu försöker reda upp i. När Carl-Erik Skårman i Stockholms stadshus för glatta livet sålde ut hyreslägenheter sade han att han gjorde det till marknadspris. Han presterade revisionrapport efter revisionsrapport på att det var marknadspris. Nu har vi bytt stadsdelsborgarråd i stadshuset, fortfarande moderat. Nu säger han att Carl-Erik Skårmans pris var alldeles för lågt, men nu skall de säljas ut till marknadspris. Trots det säger moderaterna att det inte skall vara något marknadspris. Det skall vara ett politiskt bestämt pris, ett helt annat pris. Min fråga är: När skall ni börja ta ut marknadspris när ni säljer kommunmedborgarnas egendom?
Herr talman! Om socialdemokraterna är så angelägna om att det skall bli ett större utbud av bostadsrätter borde man vara konsekvent och inte på det sätt som nu sker förhindra övergång till bostadsrätt. I fråga om marknadspris förespråkar jag, och det gör man även i stadshuset i Stockholm, att det pris som ett hyreshus betingar på bostadsmarknaden skall även hyresgästerna få betala. Socialdemokraterna förespråkar att riksdagen skall bestämma att hyresgäster skall behöva betala ett högre pris än vanliga fastighetshandlare. Det tycker jag är fel.
Herr talman! Jag måste uppmuntra till läsning av utskottets betänkande BoU1. Vi föreslår inga åtgärder för att försvåra eller förhindra möjligheterna att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter. Däremot begär vi att regeringen återkommer med förslag så att marknadspriser kan tas ut när det görs. Detta var vad Carl-Erik Skårman påstod att han tog ut när han delade ut miljonvinster till några slumpvis utvalda medborgare i Stockholm. Nu säger man att det inte var marknadspris förra gången men att man den här gången skall ta ut marknadspris. Om fyra fem år kanske vi möts här i kammaren igen, och då kanske ni kommer att säga att det där inte var marknadspris, men nu är det marknadspris. Vore det inte enklare att ansluta sig till majoritetslinjen och se till att marknadspris tas ut redan i dag?
Herr talman! Marknadspris på ett hyreshus kan man lätt undersöka genom den statistik som finns hos olika kommunala instanser. Det är inte rimligt att hyresgästerna skall tvingas betala ett högre pris än vad man enligt den allmänna prisnivån betalar. Detta har visats gång efter gång genom revisioner av de försäljningar som har skett. Den majoritet som i dag finns i Stockholm säger detsamma som tidigare: Det är den typen av oberoende värderingar av hyreshus som skall ligga till grund för alla förhandlingar.
Herr talman! Vänsterpartiet är naturligtvis inte för utförsäljning av allmännyttan över huvud taget. Det är klart att det kanske kan ske vissa omkonstruktioner för att få en effektiv förvaltning, men syftet är att det skall finnas allmännytta över stadens alla delar för att bruksvärdessystemet skall fungera, för att vi skall få boendeformer av olika slag inom samma områden och minska boendesegregationen. Visst är syftet att se till att det blir delar kvar av allmännyttan. Framför allt är detta en storstadsproblematik. Med de här åtgärderna tror vi att vi faktiskt kan förhindra en hel del av ombildningar till bostadsrätter, som sker med subventionering från stats och kommuns sida, något som vi tycker är orättfärdigt.
Herr talman! Jag har ingen anledning att betvivla Vänsterpartiets inställning att man inte skall sälja något hus i de kommunala bostadsbolagens ägo. Jag har anledning att tro att det är så eftersom jag ser att t.o.m. herr partisekreteraren i Vänsterpartiet reserverar sig mot sådana försäljningar i landets största allmännyttiga bostadsföretag. Jag har heller ingen anledning att tro att Vänsterpartiet skulle vara för ombildning till bostadsrätt, eftersom jag vet att Vänsterpartiet är mot enskilt ägande av den egna bostaden.
Herr talman! Vänsterpartiet är visst för de boendeformer som vi har i dag, men vi menar att det skall finnas en bra blandning av de här boendeformerna och att allmännyttan naturligtvis skall ha kvar sin roll som hyresledande och vara det bostadspolitiska instrument som vi behöver i den sociala bostadspolitiken. Det finns tydliga exempel i Stockholm i dag på hur man hanterar frågan om hemlösa. Man säger nej till projekt att de skall få hyra lägenheter i vissa områden. Det är sådana här saker, synen på den sociala bostadspolitiken, som gör att vi skiljer oss från moderaterna. Vi ser de allmännyttiga bostadsföretagen som en viktig del, som en kärna, i den sociala bostadspolitiken.
Herr talman! Jag vidhåller att jag inte har någon anledning att tro att Vänsterpartiet skulle vara för att tillfredsställa människors önskan om fler bostadsrätter. Jag har sett exempel på att så inte är fallet i det verkliga livet.

Herr talman! Reglerna för bostadsbidrag ändrades den 1 januari 1997 och har därför inte tillämpats under någon längre tid. Jag delar det mesta som gäller enligt de nya reglerna, bl.a. att försäkringskassan i efterhand kan avstämma uppgifter om den uppskattade bidragsgrundande inkomsten mot det verkliga utfallet. Jag är helt mot att bostadsbidrag, och för övrigt andra bidrag, skall betalas ut felaktigt eller med för högt belopp. Men redan nu kan man se att det kommer att uppstå en del problem vid avstämningen av den beräknade inkomsten mot den faktiska, bl.a. för studerande eller andra som saknat inkomster under delar av året och som sedan fått ett arbete. Det innebär att en person som under en del av året saknat inkomst och varit berättigad till bostadsbidrag ändå kan bli skyldig att återbetala delar av eller hela bostadsbidraget. Hur kan det vara möjligt? Jo, låt oss säga att en person har t.ex. utbildat sig i flera år och inte haft andra inkomster än studiebidraget. Så avslutar hon/han sina studier under försommaren och får sedan ett arbete under hösten. Inkomsten gör att han/hon kommer upp över den övre inkomstgräns som berättigar till bostadsbidrag. Personen blir då återbetalningsskyldig för hela bostadsbidraget - detta trots att personen varit berättigad till bostadsbidrag under studietiden. Försäkringskassorna har redan nu uppmärksammat de personer som enligt föreskrifterna anmäler ändrade och högre inkomster på att de kan bli återbetalningsskyldiga för bostadsbidraget. Under januari månad 1999 kommer avstämningen av inkomsten att göras för de bostadsbidrag som utbetalats under 1997. Det kommer nog att bli en smärtsam överraskning för många ensamstående och familjer. Det känns stötande att en person skall bli återbetalningsskyldig för den tid då han saknade inkomst och enligt reglerna i övrigt var berättigad till bostadsbidrag. Det går inte vid dessa tillfällen att kvitta något utgående bostadsbidrag mot återbetalningsbeloppet när avstämningen görs mer än ett år efter bidragsåret. Den som har uppburit bostadsbidrag och under samma tid haft högre inkomster än vad som berättigar till bostadsbidrag skall naturligtvis vara återbetalningsskyldig. Herr talman! Jag är av den uppfattningen att man skall få det man är berättigad till, varken mer eller mindre, och därför är det riktigt med en inkomstkontroll i efterhand. Men avstämningen av inkomsten bör göras mot perioder som är relevanta för den tid då bostadsbidraget betalats ut, dvs. bostadsbidrag som betalats ut med rätt belopp, t.ex. under studietid, skall inte krävas tillbaka med hänsyn till en senare förvärvad inkomst. Det innebär att bostadsbidraget inte är ett bidrag utan mer får formen av ett lån. Regeringen bör se över reglerna och tillämpningen vid avstämningen så att den som blir återbetalningsskyldig får styrka vilken period som inkomsten avser. Avser inkomsten tid efter det att studierna upphört och för tid där bostadsbidraget inte längre betalas ut borde det vara möjligt av efterge återbetalningen eller helt enkel inte förelägga någon återbetalningsskyldighet. Att den som uppburit bostadsbidrag styrker vilken tid inkomsterna avser för försäkringskassan innebär inte någon större arbetsbelastning än vad det blir att verkställa ett återkrav. Utskottet säger i sitt betänkande att eventuella förändringar av regelsystemet bör anstå till en mer fullständig utvärdering gjorts. Det innebär att en ändring av tillämpningen kan ske tidigast en bit in på Riksförsäkringsverket skall redovisa en utvärdering senast den 1 september 1999. Jag vill uppmana utskottet och regeringen att noga följa effekterna av den avstämning som skall genomföras i januari 1999 och därefter återkomma med nödvändiga åtgärder.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna vill vara med och bygga det socialt och ekologiskt hållbara samhället. Det gick vi till val på, och det ser vi också en chans att genomföra med det framlagda budgetförslaget. Därför vill jag börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i stort. Vi har dock flera reservationer. Jag står givetvis bakom dem, men nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 2, 25 och 27. Vi har i en tidigare överenskommelse med regeringen lyckats få igenom en allergisanering av skolor och daghem, men mycket kvarstår att göra. Det finns t.ex. fortfarande 35 000 mögelskadade hus som behöver åtgärdas. Folk mår dåligt både fysiskt och psykiskt av det här. Det behövs en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen, säg över en fyraårsperiod. Därför vill vi att riksdagen redan nu tar preliminär ställning för budgetåren 2000-2001 vad gäller ökat stöd till fukt och mögelskadade hus, radonsanering och byggforskning. Forskningen behövs i uppbyggandet av det långsiktigt hållbara samhället, speciellt inför den storsatsning på lokala investeringsprogram som riksdagen nu har att ta ställning till. Att man inte kan skära så drastiskt i anslaget till byggforskningen som regeringen föreslår var också något som hela utskottet kunde enas om. När det sedan kommer till utförandet är det angeläget att mer direkt stödja ett långsiktigt och sunt byggande och boende. De statliga kreditgarantierna spelar här en stor roll. Man måste kunna kräva att de byggnadsprojekt som erhåller kreditgarantier uppförs på ett miljö och hälsoriktigt sätt. Hus skall inte bara vara sunda. De skall vara vackra också. Min företrädare i bostadsutskottet, Per Lager, har tidigare här framfört - och vi anser fortfarande - att minst 1 % av byggkostnaden i byggprojekt som ges statligt produktionsstöd skall användas för konstnärlig utsmyckning. Ett av våra förslag, som även kristdemokraterna ansluter sig till, rör investeringsbidrag för ekologiska åtgärder, såsom nya lösningar för energi, vatten och avlopp. Det kan gälla solvärme och urinseparerande toaletter. Bidraget skall gälla även för småhus och inte begränsas till hyres och bostadsrätter. Det är en onödig begränsning. Alla initiativ för ekologiskt riktigt byggande bör uppmuntras. Jag inser att det ger mest effekt där det bor flest människor. Men väldigt många bor i villa, och många bäckar små - Många människor har dessvärre inte någonstans att bo över huvud taget. Eller också tvingas de, som många ungdomar, att bo kvar hemma för att de lägenheter som står till buds är för dyra. Ibland måste man bara ha en egen bostad, t.ex. när man får barn. Bostadsbidrag är ett viktigt samhällsstöd till barnfamiljer, bl.a. för att underlätta kontakten mellan barn och föräldrar vid en skilsmässa. De krav som nu ställs på en minsta storlek på bostaden som villkor för bostadsbidrag till umgängesrättsföräldern verkar däremot i motsatt riktning. Förälderns ekonomi och inte bostadens storlek bör i stället vara avgörande. På senare tid har situationen för de bostadslösa och hemlösa äntligen uppmärksammats. Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen särskilt till de grupper som av sociala eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att klara ett normalt boende. Men det är uppenbart att det växande antalet hemlösa inte får tillräcklig hjälp av samhället. Det borde vara en självklarhet i dagens välfärdssamhälle att ingen skall behöva ligga utomhus, i portar, under broar eller i kulvertar. Ett särskilt stöd för ombyggnad av fastigheter för gruppboende eller enskilt boende bör därför övervägas, t.ex. i den bostadssociala beredning som just har påbörjat sitt arbete och som vi väntar oss mycket av.

Herr talman! Jag vill göra ett tillrättaläggande. Folkpartiet har föreslagit en minskning av räntebidragen med 1 miljard 895 miljoner kronor. Jag var ouppmärksam och begärde inte replik. Men jag vill att det för ordningens skull i protokollet skall stå att Vårt förslag är att räntebidragen skall minskas med 800 miljoner kronor. Däremot är vårt förslag till minskning inom hela utgiftsområde 18 1 miljard 895